Herr talman! Inte heller jag skall bidra till någon längre upprepning av betygsdebatten, där positionerna väl är klara. Jag tror dock att det i en annan fråga vore värdefullt att få en kommentar från Ingegerd Wärnersson, och det gäller avgifter för bl.a. komplettering av betyg. Vi från Vänsterpartiet vänder oss ju, som jag har pekat på i en argumentering i mitt huvudanförande, mot sådana avgifter. Vi kommer inte att vinna gehör för detta i kammaren i dag, men det vore ändå värdefullt att åtminstone få någon typ av signal från socialdemokratins sida om hur ni ser på avgifter för komplettering av betyg inom gymnasieskolan. Ämnar Ingegerd Wärnersson arbeta för att få bort dessa avgifter, som enligt uppgifter som jag inhämtat tas ut inom ett så stort spann som från 0 och upp till 1 500 kr? Det vore bra att få ett svar på detta i denna debatt. Det kan tjäna som en signal både till departementet och ut till verksamheten.

Herr talman! Jag tackar för det svaret. Jag kommer med anledning av det att gå ut och säga att jag gör den bedömningen att dessa avgifter kommer att tas bort, åtminstone om regeringen lyssnar på Vänsterpartiet och Ingegerd Wärnersson.
Herr talman! Jag blir konfunderad när jag lyssnar på Ingegerd Wärnersson. Om jag förstod hennes anförande rätt, borde socialdemokraterna tillstyrka den första moderata reservationen, nr 2. Vi har aldrig någonsin sagt att den skriftliga informationen i anslutning till kvartssamtalen skall lämnas i förväg, utan det är precis så som Ingegerd Wärnersson här försöker säga, att man i samverkan kan komma fram till att man skall skriva någonting. Jag tycker att det verkar som om socialdemokraterna inte ens har vågat ta reda på vad vi har föreslagit. Det är utmärkt att man nu har fått klart för sig att skolor och föräldrar som tillsammans kommer fram till att de vill skriva ned något viktigt faktiskt är tillåtna att göra det. Jag var också litet förvånad över det som sades om föräldrarna som skall vara med. Vi är överens om att föräldrarna måste ta aktiv del om vi skall lyckas med den nya läroplanen. Då undrar man litet grand över varför Socialdemokraterna så envetet driver en linje i betygsfrågan och när det gäller omdömen som går emot vad föräldrar tycker är viktigt. Föräldrar vill nämligen ha betyg och information. Det tredje jag beklagar är att Socialdemokraterna återigen låter bli att ta upp frågan om de nationella proven. Jag börjar mer och mer misstänka att Socialdemokraterna har övergett tanken på att vi skall ha likvärdig utbildning i alla skolor, eftersom man inte vill försäkra sig om att vi tar reda på att skolorna når resultaten. Ingegerd Wärnersson sade att vi skulle diskutera vad det är för mål vi har för skolan och hur verksamheten skall gå till. Det skall vi diskutera, men däremot inte vilket resultat som nås. Det spelar ingen roll vilka mål man har om man inte tar reda på hur det faktiskt utfaller. Det är ju det vi måste veta.

Herr talman! Det vi nu diskuterar är inte om skolan är skyldig att ge omdömen eller inte. Det har riksdagen redan bestämt. Om föräldrarna begär det skall skolan göra det, men det finns ingen skyldighet i övrigt att lämna skriftliga omdömen. Det diskuterar vi inte. Det frågan handlar om, och det vi moderater har yrkat på, är att en skola som i utvecklingsarbetet kring hur man skall arbeta med föräldrarna kommer på den briljanta idén att man i stället för att bara prata också skall skriva några rader skall känna sig oförhindrade att göra detta. Men vad Ingegerd Wärnersson säger är att man bara får göra detta om man kommer på det vid mötet med föräldrarna. Skall man intressera föräldrar för att gå på föräldramöten och kvartssamtal måste de ge något. Min och många andra föräldrars erfarenhet är att problemet med att rekrytera föräldrar till mötena är att mötena är flummiga och otydliga. Allt som kan göras för att det skall bli bättre är bra. Då tror jag att skolorna måste ha en möjlighet att också använda pennan om man kommer på att det kan vara en väg man vill pröva.

Herr talman! Jag vill fråga Ingegerd Wärnersson hur Socialdemokraterna vill lösa det praktiska problem som uppstår för en elev som har fått ett streck i sitt slutbetyg i årskurs 9. Det finns inget skriftligt omdöme från skolan. Eleven vill komplettera sitt betyg. Det kanske är så att det bara fattas en mycket liten del för att eleven skall uppnå de krav som ställs för godkännandenivån, men det finns det inget bevis på. Hur skall den eleven bära sig åt? Skall hon få börja från början, eller kan man lösa det på annat sätt? Socialdemokraterna vill ju inte gå med på att den avlämnande skolan skall vara tvungen att ta fram ett skriftligt besked om vad som saknas för att eleven skall uppnå godkänd nivå och vilka skäl det finns till att detta saknas.

Herr talman! Åtgärdsprogram är ju en helt annan sak. Det är någonting som man gör under elevens skoltid och som man förhoppningsvis kan använda på ett positivt sätt, så att eleven så småningom får ett godkänt betyg i årskurs 9. Det innebär inte att man har någonting att utgå ifrån om eleven ändå inte har blivit godkänd. När det har gått något år vill eleven kanske komplettera sitt betyg. Hur mycket de enskilda lärarna än berättat i muntliga samtal om vilka krav som finns för godkännande och hur man skall uppnå dem har eleven ändå inte något som helst papper att visa upp på var någonstans på skalan han eller hon befinner sig - om man är i närheten av godkänt eller om man måste börja om från början.

Herr talman! Som vi vet är det stora förändringar på gång i grundskolan just nu. Ute i kommunerna arbetar man med de lokala skolplanerna, och i enskilda skolor sliter man med att få fram arbetsplaner för sin skola. Personalen, dvs. lärarna, arbetar med att försöka få de nya timfördelningarna att fungera smidigt. De har vissa besvär att vänja sig vid de nya kursplaneringarna. Många och stora och ibland litet förhastade beslut om förändringar i grundskolan togs under förra mandatperioden. Den nya regeringen gjorde för några veckor sedan - i december - med viss brådska en ändring i betygssystemet. Det var bråttom därför att ett nytt betygssystem skulle träda i kraft redan hösten 1995. Vi diskuterade betygsfrågan inför beslutet i utskottet och här i riksdagen, och det fanns då tre typer av argument för betyg: Betyg är ett instrument för utvärdering av enskilda skolor och kommuner. Betyg är en stimulans för den enskilda eleven. Miljöpartiet tror inte att betyg är bra i grundskolan. Antagningsförfarande utan betyg är fullt möjligt och antagligen bättre än med betyg. Skolan utvärderas enklare och bättre med andra instrument än betyg. I det pedagogiska arbetet betraktar vi snarast betygen som ett hinder. Redan 1957 års skolutredning betonade för övrigt att skolbetygen står i konflikt med skolans målsättning. I dag är flertalet lärare, tror jag, medvetna om de stora nackdelarna med betyg för skolans inre arbete. Men betygens avskaffande går långsamt. Den brådskande åtgärden i december syftade till att få bort onödigt betygsättande i grundskolan. Det handlade egentligen om att förhindra att det steg bakåt i utvecklingen som den förra regeringen beslutat om skulle gå till verkställighet. Kvar blev betyg i årskurs 8 och 9. Miljöpartiet kunde acceptera den lösningen så som läget då var. Betygen i årskurs 9 kan tas bort först när gymnasieskolans antagningsförfarande har ändrats. Betygen i nian är målrelaterade och grundas på nationella normer. Vi har alltså nationella prov i nionde årskursen, som Beatrice Ask efterlyste. Jag vet inte vad hon tänker på när hon säger att vi inte har nationella prov i vår grundskola. Betygen i årskurs 8 kunde vi acceptera under ett övergångsskede som en hjälp för kommunerna att få en utvärdering av skolorna i relation till kommunens egen lokala skolplan. Det var det instrument kommunerna hade för att se om deras egna mål uppfylldes. Det viktiga i betygsbeslutet i december var emellertid att utvecklingssamtalen mellan lärare och föräldrar fick en framskjuten plats och att åtgärdsprogrammen skrevs in som ett obligatorium. När nu frågan dyker upp igen efter några veckor har Miljöpartiet inte någon motion i ärendet. Vi har i vår övergripande partimotion tydligt angivit vår strävan mot en betygsfri skola. Herr talman! Vi har gjort den bedömningen att det inte under den närmaste tiden är lämpligt att genomföra ytterligare förändringar i skolans arbete. Vi skriver i stället i vår motion att det skolan framför allt behöver under den närmaste perioden är arbetsro. Detta ställningstagande kan inte gärna föras fram som ett yrkande. Men det räcker som skäl för bifall till utskottets förslag i detta ärende. Det finns som sagt fler skäl. Jag yrkar alltså bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Gunnar Goude säger att han inte förstår varför jag pratar om nationella prov eftersom det redan finns. Vi har det kvar i årskurs 9 efter den socialdemokratiska återställarpropositionen. Men vi moderater anser att man skall ha det också i årskurs 5. Anledningen är att kursplanerna är utarbetade så att man anger mål som skall nås både i årskurs 5 och årskurs 9. Poängen med att ha nationella prov där man tar reda på om eleverna har nått goda resultat redan i årskurs 5 är att man kan reparera brister och skador under grundskolans gång. När man kommer till årskurs 9 är det ofta litet sent. Det är alltid ett elände om eleverna slutar grundskolan och inte har tillräckliga grundkunskaper. Man har avskaffat nationella prov under skolans gång, i halvlek. Det är det vi moderater vänder oss emot.
Herr talman! Skolan spelar inte i halvlekar, Beatrice Ask. Det är ytterst få skolor som inte har femte och nionde klass samtidigt. Om en skola skulle svikta i sitt pedagogiska arbete upptäcks det i de nationella proven i årskurs 9. Då bör den skolan naturligtvis rätta till sin undervisning, oavsett i vilken årskurs det brister. Jag ser ingen poäng alls med att man har två nationella prov, eftersom barnen i femman ändå kommer till nian och skolan kommer att så att säga avslöjas på grund av nationella prov i nian. Det är en väldig apparat att genomföra ett nationellt prov. Jag kan inte se att mervinsterna för kommunen är särskilt stora när det gäller att hitta fel eller brister i skolan.
Herr talman! Jag tror att Gunnar Goude kan dåligt den struktur som skolväsendet har. Vi har väldigt få eller i alla fall inte tillräckligt många 1-9-skolor i dag. Det är oftast så att de är delade. Det må så vara. Man har alltså inte årskurs 5 och årskurs 9 på samma ställe. Därför är oftast samarbetet litet problematiskt, tyvärr. Det håller vi på att ändra på. Men det är ett bekymmer. Gunnar Goude säger att Miljöpartiet anser att man upptäcker i årskurs 9 om det har brustit i undervisningen och resultatet är dåligt. Då kan skolan ändra sin undervisning. Det är utmärkt. Men för de elever som borde ha fått extra hjälp redan i årskurs 5 är det inte något bra besked. Om man bekymrar sig om eleverna gäller det faktiskt att inte vänta tills de går ut och så småningom ändra skolans organisation eller pedagogik. Då handlar det om att här och nu se till att den eleven får det stöd och hjälp och förbättrad undervisning som han eller hon kan behöva. Det är det som är poängen i det moderata förslaget.
Herr talman! Nu börjar Beatrice Ask låta nästan som en miljöpartist. Det är bra. Det är alltså om den enskilda eleven det handlar. De nationella proven är väl inte det rätta instrumentet för att hjälpa enskilda elever i årskurs 5, 4 eller 3 eller någon annan årskurs. Det görs naturligtvis mycket bättre på plats av den skolledning och de lärare som finns, med lokala prov eller en ordentlig rullande översikt av verksamheten i varje klass. Där har föräldrasamtalen en viktig funktion. Det är naturligtvis så att alla stadier inte finns på alla skolor. Däremot finns alla stadier som regel inom kommunerna. Det lär inte vara svårt att hitta den skola som skulle ha de brister som visar sig i det nationella provet för årskurs 9. Det tror jag inte att Beatrice Ask avser att säga heller. Jag tror att den processen är rätt enkel i små och överskådliga kommuner.

Herr talman! De stora besparingar som regeringen har föreslagit inom utbildningsområdet gäller den högre utbildningen och forskningen. De kommer, om de genomförs, att få mycket negativa konsekvenser för Sveriges framtida konkurrenskraft. Förslagen har fått en kraftig och rättmätig kritik både från arbetslivet och forskningsväsendet. En annan besparing som däremot har gått ljudlöst förbi är den på gymnasieskolan, som vi strax skall fatta beslut om. I budgetpropositionen föreslår regeringen en besparing för budgetåret 1995/96 på 62 miljoner kronor genom att minska den garanterade undervisningstiden med 30 klocktimmar, dels 20 på det lokala tillägget, dels 10 på lärarhandledning för specialarbete. Det innebär att den minsta garanterade undervisningstiden på de samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och estetiska programmen blir Minskningen kan vid en första anblick synas harmlös. Men den går stick i stäv med utvecklingen i vår omvärld, där man snarare ökar än minskar undervisningstiden i gymnasieskolan. Den går också stick i stäv med de timplaner som finns på de nya företagsgymnasierna som exempelvis Volvo och ABB har. Där har man väsentligt ökat tiden för de teoretiska ämnena och fått många sökande till utbildningarna. Särskilt olyckligt är att regeringen minskar tiden på det lokala tillägget respektive lärarhandledningen för specialarbetet. Just det lokala tillägget är en viktig del i den nya gymnasieskolan genom att skolan kan anpassa kurser etc. efter det lokala arbetslivets behov eller ta till vara specifik kunskap som finns på skolan. Regeringen sänder också en felaktig signal genom att man tonar ner specialarbetets betydelse, när det i stället borde vara det motsatta. Meningen med specialarbetet är ju bl.a. att förbereda eleverna för den miljö som de kommer att möta på högskola och universitet. Utskottsmajoriteten framhåller att timplanerna för gymnasieskolan reglerar den minsta garanterade undervisningstiden. Men är det någon som tror att någon kommun kommer att plussa på ytterligare timmar? Jag gör det inte. Jag undrar om Agneta Lundberg gör det. Jag vill också ta upp två andra saker där vi är överens. Det gäller bl.a. den förlängda rätten att anordna specialkurser i gymnasieskolan. Vi förlängde ju den rätten med ett år beroende bl.a. på att vi väntar på den utredning som behandlar den kvalificerade eftergymnasiala yrkesutbildningen. Den skall komma med sitt betänkande nu i april månad. Jag vill bara understryka att det är oerhört viktigt att vi snabbt remissbehandlar den utredningen och att vi får en proposition till riksdagen till hösten, där vi klarar ut vilka utbildningar som skall ligga på gymnasial nivå och vilka högskoleutbildningar som skall flyttas över till vad man kan kalla för en collegeutbildning. I dag är det stora problem bl.a. med den interkommunala ersättningen. Många elever kommer i kläm. Vissa utbildningar kommer inte till stånd därför att man inte har definierat var de skall vara någonstans. Just därför är det viktigt att vi snabbt får en proposition i detta ärende. Den andra del jag vill ta upp är den nya regleringen av riksidrottsgymnasierna, som vi tycker är bra. Den borgerliga regeringen tillsatte via Skolverket en utredning där man skulle klara ut vilket ansvar som skulle ligga på den kommunala nivån och vad som skulle vara riksidrottsgymnasier. Det förslag som nu lagts fram innebär att Riksidrottsförbundet får ta ett större ansvar och klara ut vilka utbildningar som man tycker skall berättiga till bidrag. Man får också vara med och betala för det. Nu är det så att kommunerna via elevens val och det lokala tillägget kan ha specialutformade program med just en idrottsprofil, för att nämna ett exempel. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Om det går som utskottsmajoriteten har tänkt sig kommer riksdagen om en liten stund att fatta beslut om att minska den minsta garanterade undervisningstiden för gymnasieskolans nationella program. Det är ett beslut som vi i Centern absolut motsätter oss. Vi menar att det ger fel besked till Utbildningssverige. Det visar sig också när man läser i regeringens budgetproposition. Där säger regeringen att den avser "minska den utbildningsvolym som krävs för att få ett slutbetyg i gymnasial vuxenutbildning". Det betyder i klartext att det krävs mindre utbildning för att få ett slutbetyg. Det är fel. Det måste vara fel i det läge som Sverige befinner sig i när det gäller utbildning. Det är inte alltid inläggens längd som avgör argumentens tyngd. Jag har därför anmält en mycket kort talartid till dagens talarlista. Om riksdagen skulle bifalla den reservation som jag har ställt mig bakom, skulle varje sekund jag talar vara värd en halv miljon kronor för utbildningen i Sverige. Pengarna skulle gå till kommunerna för att de skall kunna upprätthålla utbildningskvaliteten i gymnasieskolan. Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation 1 i utskottets betänkande. Jag vill också säga att jag har reserverat mig för att elever på den Rh-anpassade gymnasieutbildningen skall kunna erbjudas ett individuellt program på samma sätt som gäller för gymnasieskolan som helhet. Därmed skulle rörelsehindrade elevers valmöjligheter öka, och elever från särskolan skulle få rätt till Rhanpassad gymnasieutbildning. Jag avstår från att yrka bifall i det fallet för att inte ta upp kammarens tid. Men jag har självfallet den uppfattning som jag har redovisat i utskottet.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 1 avseende mom. 1 i UbU9. Utskottsmajoriteten har ställt sig bakom regeringens förslag att minska den minsta garanterade undervisningstiden för gymnasieskolans nationella program, vilket vi redan har hört här. Det kan vi kristdemokrater inte ställa oss bakom. När besparingar skall genomföras - i det läge vi nu befinner oss i är det nödvändigt - handlar det alltid om prioriteringar. Inom utbildningsområdet har vi gjort helt andra bedömningar än regeringen och utskottsmajoriteten av vad som bör prioriteras. Vi avvisar t.ex. det s.k. NT-arvodet på nästan en miljard kronor, som skulle ha gett mycket förmånliga villkor för en mycket liten grupp studenter. Vi avvisar det särskilda vuxenstudiestödet för Yrkesteknisk högskola och stipendiet för komvuxbasår. I stället väljer vi att slå vakt om barntillägget i SVUX/SVUXA, CSN-kortet och det som vi behandlar här i dag - den garanterade undervisningstiden i gymnasieskolan. Vi anser att det är att sända ut helt fel signaler vid helt fel tidpunkt om man genomför förändringar av undervisningstiden i ett skede när gymnasiereformen just håller på att fullföljas. Det pågår ett intensivt arbete ute i kommunerna med att utforma nationella program och bygga ut kapaciteten och valmöjligheterna för att alla elever skall kunna göra meningsfulla val. I det sammanhanget är de lokala tilläggen, som utpekas som ett sparmål, viktiga för att profilera den egna gymnasieskolan. Tiden för ämnesanknuten praktik, vilket är ett annat besparingsområde, behöver snarare utvecklas än skäras ner, och det gäller också den arbetsform som specialarbetena står för. Den självständiga arbetsformen har vi alldeles för litet av i gymnasieskolan med tanke på att den är ett bra sätt att förbereda sig både för högre studier och för arbetslivet som det är konstruerat i dag. Eftersom eleverna är ovana vid det arbetssättet, är lärarhandledningen en förutsättning för att det skall fungera över huvud taget. Inte minst svaga elever är beroende av handledning för att kunna fullfölja sina specialarbeten. Att undervisningstiden minskar medför troligen också att antalet övertaliga lärare blir fler. Det är inte en särskilt positiv utveckling med tanke på situationen på arbetsmarknaden. Herr talman! Det finns alltså många skäl som talar för att avfärda minskningen av den minsta garanterade undervisniningstiden för gymnasiet och bifalla reservation 1, som bl.a. bygger på en motion från oss kristdemokrater.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande UbU9 i dess helhet och avslag på reservationerna. Vad gäller ändringar av timplanen för gymnasieskolan anför regeringen att det statsfinansiella läget kräver att statliga besparingar görs också när det gäller gymnasieskolan. Enligt regeringens mening måste statliga besparingar på skolområdet på grund av det kommunala utjämningsbidragets konstruktion innebära förändringar i den statliga regleringen av skolan. Ulf Melin sade att besparingarna har gått ljudlöst förbi.

Utskottet anser att det är befogat att statliga besparingskrav på skolans område åtföljs av sådana förändringar i den statliga regleringen som möjliggör besparingar. De regelförändringar som regeringen därför föreslagit kan utskottet ställa sig bakom. Samtidigt vill utskottet framhålla att timplanerna för gymnasieskolan i skollagen reglerar den minsta garanterade undervisningstiden. Skolhuvudmannen avgör själv om mer undervisningstid skall läggas ut. Jag erkänner gärna att jag inte tror att speciellt många kommuner lägger ut ytterligare tid, men möjligheten finns. Herr talman! Ungdomar som är svårt rörelsehindrade har enligt 5 kap. 28 § skollagen rätt att efter fullgjord skolplikt få utbildning på ett nationellt program på gymnasieskolan med en s.k. Rh-anpassad utbildning. Med detta menas en för dessa ungdomar speciellt anpassad utbildning kombinerad med särskilda omvårdnadsinsatser i form av boende i elevhem, omvårdnad i boendet och habilitering som anordnas i de kommuner som regeringen bestämmer. Den Rh-anpassade utbildningen omfattar som nämnts enbart de nationella programmen.

Regeringen anser därför, med den möjlighet till specialanpassning av utbildning på nationella program som finns för denna grupp elever, inte att det föreligger några pedagogiska skäl att införa individuella program. Regeringen anser inte heller att det finns andra skäl att utöka Rh-utbildningen till att omfatta individuella program. Enligt regeringens uppfattning vore det olyckligt att i den lilla gruppen svårt rörelsehindrade elever med rätt till Rh-anpassad utbildning inkludera även de utvecklingsstörda eleverna, eftersom dessa elever kräver ytterligare förstärkning i form av andra lärare med annan kompetens, etc. 1990/91:85 s. 180, framgår att särskoleutbildning inte kan anses motsvara grundskoleutbildning. Utskottet konstaterar att den Rh-anpassade gymnasieutbildningen är avsedd för den mycket begränsade grupp svårt rörelsehindrade ungdomar som på grund av detta funktionshinder inte kan följa den reguljära studiegången i gymnasieskolan och som har speciella behov av social omvårdnad och habilitering. Utbildningen på de nationella programmen inom denna skolform är i realiteten också specialanpassad efter varje elevs förutsättningar. gymnasieförordningen som inom den Rh-anpassade utbildningen ger möjligheter till en jämkning av timplanen och undervisningen enligt en specialinriktad kursplan. Tack, herr talman!

Herr talman! Jag skulle vilja ställa två frågor till Agneta Lundberg inleder med att säga att man gör besparingar på grund av det statsfinansiella läget. Det kan jag ha förståelse för. Men hur fungerar det rent logiskt när samma regering samtidigt lägger 3 miljarder på det s.k. NT-arvode som Inger Davidson nämnde och 15 miljoner på stipendier till komvuxstuderande? Det är pengar som vi inte har anslagit tidigare. Jag skulle vilja få utrett hur detta går ihop. Den andra frågan gäller den minskade undervisningstiden. Vi är överens om att kommunerna sannolikt inte kommer att ligga över den nivå som timplanen stipulerar. Sänder man rätt signal till elever och skolor genom att minska undervisningstiden i gymnasieskolan när vår omvärld gör tvärtom? I stället för att minska undervisningstiden ökar man den.
Herr talman! Ulf Melin talar om den satsning som görs på komvux och NT-utbildningen. Som jag ser det handlar det om två skilda saker. Den ena handlar om ungdomsskolan. Den andra handlar om arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att vi skall få ytterligare utbildad personal inom NT-området. Ulf Melin talade om signalen att minska undervisningstiden. Det är klart att det vore bra om vi kunde göra mera, men i en avvägning mellan att göra andra besparingar har vi valt att minska på den här tiden.
Herr talman! Det är inte riktigt så enkelt att man kan säga att det handlar om två vitt skilda saker. Det som vi diskuterar i dag gäller anslag till en del av gymnasieskolan. Men vårt utskott och även Utbildningsdepartementet behandlar trots allt det totala anslaget på utbildningsområdet. Jag har förståelse för att man säger att besparingar måste göras av statsfinansiella skäl. Men det är ganska förvånande att man samtidigt skapar en gräddfil för vissa människor på högskolan - genom ett NT-arvode som omfattar 3 miljarder kronor - och för vissa komvuxstuderande, inte alla. Jag tror att det är oerhört svårt att förklara detta för andra människor.
Herr talman! Jag tror inte att det är svårt för människor att förstå detta. Det ena handlar ju om en satsning på ungdomsskolan. Det andra handlar om arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är indirekt en besparing. Man minskar statens utgifter för arbetslöshet. Man utbildar ytterligare personer inom angelägna områden och minskar samtidigt arbetslösheten.
Herr talman! Kraven på utbildning kommer att öka för våra ungdomar. Kraven ökar i andra länder. Våra ungdomar kommer att konkurrera om jobb som kräver mer utbildning, inte mindre utbildning. Vi vet att utbildningsnivån kommer att behöva höjas i Sverige. Då är min fråga till Agneta Lundberg: Är det rätt utbildningspolitiskt besked till Sverige att minska den garanterade undervisningstiden i gymnasieskolan? När det gäller de Rh-anpassade gymnasieutbildningarna redogör Agneta Lundberg för regeringens uppfattning. Hon gör det mycket väl. Jag hade hoppats att socialdemokraterna i riksdagen skulle inse att regeringen på den här punkten gör ett misstag. Eftersom jag nu tror att detta är ett misstag hoppas jag att det skall gå att rätta till och att det skall vara möjligt att återkomma med krav i enlighet med vad jag skriver i reservationen.
Herr talman! När det gäller gymnasietiden är det viktigt att komma ihåg att antal timmar inte avgör kvaliteten. Vi har ett ordentligt arbete framför oss - framför allt ute på gymnasieskolorna - med att förändra arbetssätt och arbetsformer, så att det blir en högre kvalitet på undervisningen. Det tror jag är den största utmaningen. Vi kan lägga på många fler timmar och kanske ändå inte nå den ökade kvalitet som vi allihop önskar. Andreas Carlgren sade att jag redogjorde för regeringens uppfattning. Jag sade också att utskottet delar den uppfattningen.
Herr talman! Det senaste är precis det som jag beklagar. Jag hoppas att det så småningom skall gå att få en annan riksdagsmajoritet och ett annat beslut. Men jag skall gå tillbaka till frågan om det är rätt besked till Utbildningssverige att nu minska den garanterade undervisningstiden i gymnasieskolan. Frågan kvarstår. Agneta Lundberg vill inte svara på frågan om det är rätt utbildningspolitisk signal. Jag kan förstå att Agneta Lundberg inte vill göra det. Det är naturligtvis inte den rätta utbildningspolitiska signalen. Detta är en nödåtgärd för att man skall klara av besparingar till följd av utgifter som den socialdemokratiska regeringen föreslår på andra områden och som utbildningspolitiskt sett borde vara mindre viktiga. Totalt sett kommer detta att minska chanserna för våra ungdomar att konkurrera om jobb som kräver en högre utbildningsnivå.
Herr talman! Jag är inte alls rädd när det gäller den signal som vi ger om en minskad undervisningstid. Detta är inte någonting väldigt dåligt. Det är klart att det inte är någon önskvärd åtgärd, men vi ger också många andra signaler när det gäller utbildningspolitiken, t.ex. i fråga om livslångt lärande. Det är inte bara i gymnasieskolan som man utbildar sig. Jag tror att det är minst lika viktigt att man poängterar det livslånga lärandet. Tiden är ju, som jag sade, inte det allena saliggörande. Det handlar också om att få kvalitet på undervisningen.
Herr talman! När det handlar om det sparbeting som staten har och som vi på ett eller annat sätt måste uppfylla upprepar företrädare för regeringen hela tiden, som ett mantra, att alla måste vara med och spara. Därför har man genomfört den här besparingsåtgärden. I och med det skall diskussionen tystna. Jag tycker att man gör det för enkelt för sig. Det handlar faktiskt om att våga göra prioriteringar också när man skall spara. På utbildningsområdet gör jag bedömningen att prioriteringarna är helt felaktiga. Man gör stora satsningar som kostar miljarder kronor som bara går till en liten grupp elever medan man väljer att minska den garanterade undervisningstiden på gymnasiet för tusentals elever. De kommer därmed att minska sin konkurrenskraft gentemot ungdomar från andra länder. Jag utgår från att detta beslut måste ha föregåtts av en prioriteringsdiskussion i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Det vore intressant att få reda på orsakerna till att man gjorde den prioritering som man gjorde.
Herr talman! Vi kräver inte och vill inte heller att det skall vara någon tystnad sedan vi har lagt fram förslagen. Man skall självklart diskutera och fundera om det är rätt och riktigt. Det har vi naturligtvis gjort innan vi har lagt fram förslagen. Vi har då sagt att alla måste vara med och spara på något sätt. Vi har gjort den bedömningen att gymnasieskolan får göra en besparing, och vi har skyddat grundskolan och satsat på komvux. Det är inte ett hugskott, utan det är någonting som vi har diskuterat väldigt mycket och känt varit riktigt.

Herr talman! I bostadsutskottets betänkande nr 15 behandlas ersättningsbestämmelser i vattenlagen. Vi moderater har yrkat avslag på propositionen, vilket vi har utvecklat i en reservation. När man nu gör som i detta förslag, dvs. ändrar redan gällande lagstiftning, måste man iaktta en viss försiktighet. Man måste beakta den enskildes rättssäkerhet. En kraftverksägare som har en lagakraftvunnen dom och fått tillstånd till ett vattenföretag måste kunna lita på att de förutsättningar som givits genom lag och dom blir bestående. Det här är viktigt, både för ekonomisk och teknisk planering. Även andra än företagaren själv har intresse av att så sker. Det gäller i synnerhet olika kreditgivare till företagaren. Regeringens proposition genombryter den här principen, och vi menar att det är fel. Det är självklart att en företagare i förväg skall kunna bedöma de rättsliga konsekvenserna av sitt handlande. Mot denna bakgrund, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Ett tillstånd till ett vattenföretag som har lämnats med stöd av vattenlagen kan omprövas. Även tillstånd enligt äldre lagstiftning kan omprövas, men ersättningsreglerna när det gäller skadeförebyggande eller skadekompenserande åtgärder är olika för äldre och nyare tillstånd. Det är detta som regeringen vill rätta till med den här propositionen. För skadeförebyggande åtgärder, som t.ex. erosionsskydd, spegeldammar eller fisktrappor, och för skadekompenserande åtgärder, som t.ex. fiskodling eller utsättning av fisk, utgår ingen ersättning enligt vattenlagen. Däremot utgår ersättning enligt den äldre lagstiftningen. Förslaget innebär att även de som har fått tillstånd enligt äldre lagstiftning skall få betalningsansvaret för sådana åtgärder. Hänsyn till miljön har fått en allt större betydelse för de regelverk som styr samhällslivet. Det är viktigt för oss alla att miljöförbättringar sker. Så långt det är möjligt bör också varje verksamhet bära de kostnader som kan hänföras till verksamheten. Det gäller också miljökostnader. För att en omprövning över huvud taget skall ske, måste det finnas ett uttalat allmänt intresse. Omprövningen får inte heller innebära att förutsättningarna för företaget ändras. Villkoren får heller inte medföra kostnader som står i missförhållande till de fördelar som kan finnas ur allmän synpunkt. Så står det i lagen. Att förändra villkoren för ett kraftföretag är alltså omgärdat med stränga bestämmelser. Jag tycker att det är alldeles självklart att den som förorsakar skada på miljön eller kostnader för att förebygga skador också skall ha ansvaret för de kostnaderna, i det här fallet vattenföretagen. Det här är också helt i linje med EU:s miljörättsregler. Kraftföretagen, som är mycket vinstgivande, särskilt de äldre, har säkert ekonomiska möjligheter att ta över kostnadsansvaret. I det här betänkandet behandlas också ett antal motioner om dammsäkerhet och översvämningar. För närvarande arbetar Dammsäkerhetsutredningen med dessa frågor, och den förväntas snart komma med ett ställningstagande. I avvaktan på det har ett enigt utskott avstyrkt de motionerna. Några motioner om vattenlagen och miljön har fått samma behandling, dvs. avstyrkan med hänvisning till Miljöbalksutredningen, som behandlar frågan om vattenlagen skall inarbetas i miljöbalken. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande nr 15 och avslag på den moderata reservationen.

Herr talman! Vi har, som vi alla vet, en mycket bekymmersam arbetslöshetssituation, med en för svenska förhållanden unikt hög arbetslöshet. Arbetslösheten är dock inte jämnt fördelad. Vissa grupper är väsentligt hårdare drabbade än andra. Hit hör utan tvekan de människor som har någon form av handikapp. Bland dessa är arbetslösheten väsentligt högre än bland genomsnittet. Många gånger kan ganska enkla anpassningsåtgärder på arbetsplatsen medverka till att människor med t.ex. olika funktionsnedsättningar kan sköta ett arbete. Inte minst den nya tekniken och den snabba teknikutvecklingen skapar nya förutsättningar för handikappade att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. Information och anpassningar av arbetsmiljön för personer med funktionshinder är en uppgift som åvilar en rad myndigheter. AMS har bl.a. omfattande informationsmaterial om olika stöd, bl.a. bidrag till arbetstekniska hjälpmedel och anpassning av arbetsmiljön. I det betänkande som vi nu diskuterar, AU12, är det framför allt på två punkter som jag är mycket kritisk till utskottsmajoritetens förslag. Det gäller dels neddragningarna för Samhall, dels sänkningen av taket för lönebidragen. Samhall driver en mycket bra verksamhet, som ger meningsfulla arbeten åt många människor som annars skulle stå utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Effektivisering av verksamheten sker kontinuerligt, och trots den rådande arbetsmarknadssituationen ökar antalet arbetstagare som går från anställning i Man har alltså lyckats med utslussningsarbetet. Detta är ett mycket gott betyg på Samhalls verksamhet. Att nu minska anslagen till Samhall är inte samhällsekonomiskt motiverat. Tvärtom är en sådan åtgärd klart kontraproduktiv. Självklart skall vi ha ett tryck på Samhall att fortsätta att rationalisera verksamheten och öka produktiviteten. Det måste alla verksamheter kontinuerligt utsättas för. Men det ekonomiska utrymme som uppstår genom ökad produktivitet och bättre effektivitet bör inte, enligt Centerns förmenande, dras in till statskassan utan i stället användas för att bereda fler människor jobb inom Samhall. Det är en samhällsekonomiskt klok politik. Från Centerns sida vill vi dessutom tillföra ytterligare 300 miljoner kronor till Samhall, så att än fler människor kan beredas jobb inom den sektorn. Utskottsmajoriteten ställer sig också bakom - vilket jag beklagar - regeringens förslag om att sänka taket för bidrag till anställningar med lönebidrag från 90 till 80 %. Detta är mycket beklagligt. Detta kommer att drabba många av de arbetstagare som har lönebidrag mycket hårt. Inom olika ideella organisationer, inte minst inom handikapprörelsen, finns relativt många anställda med lönebidrag. Det är inom ett brett spektrum av föreningslivet, inte bara handikapprörelsen, utan också idrottsrörelsen, andra ideella organisationer och politiska organisationer osv. Dessa organisationer har oftast inte ekonomiska resurser att ta på sig en ökad lönekostnad för sina anställda. Resultatet kommer därför att bli - jag har redan fått flera signaler om det - antingen sänkta löner eller, vilket är troligare, att många kommer att avskedas och ställas utan jobb i ganska stor omfattning. Dessa folkrörelser har nämligen inte råd att ta på sig en ökad kostnad, även om dessa människor gör en mycket bra arbetsinsats och sköter sina jobb utmärkt. Den ideella sektorn är sådan att det inte finns några ekonomiska resurser att betala högre lönekostnader för. Det kommer alltså att resultera i att människor med olika slag av arbetshandikapp avskedas. Jag tycker att det är både grymt och onödigt. Det finns inga samhällsekonomiska vinster med ett sådant förfaringssätt. Herr talman! Det finns ytterligare saker i detta betänkande som kan kommenteras, men jag har valt att koncentrera mig på de två områden som jag tycker är de mest anmärkningsvärda. Jag hoppas att debatten skall kunna handla om de två frågorna. Jag står naturligtvis bakom samtliga de reservationer till utskottets betänkande som jag har undertecknat, men för att få en effektiv arbetsordning här i kammaren nöjer jag mig med att yrka bifalla till reservationerna nr 4, 7 och 10.

Herr talman! Det som är kärnan i svensk arbetsmarknadspolitik är att i alla lägen hävda arbetslinjen. Det är viktigt att alltid ha den utgångspunkten för att inte gå fel i det besvärliga och komplexa läge som den svenska arbetsmarknadspolitiken befinner sig i. Vi talar i dag om massarbetslöshet, och därför är det svårt att hitta en term som på ett bra sätt beskriver situationen för de många arbetshandikappade på arbetsmarknaden. Megamassarbetslöshet låter krystat, men vi minns alla den redovisning som Handikapputredningen gjorde redan 1991, i en ganska god konjunktur, av att arbetslösheten var 70 % i vissa grupper med de svåraste funktionshindren. Det är siffror som skrämmer, och de blir inte bättre av att vi i dag har att ta ställning till ett utskottsförslag som riskerar att ytterligare öka arbetslösheten hos en redan mycket utsatt grupp. Därför anser vi i Folkpartiet att den del av arbetsmarknadspolitiken som vi har att behandla i dag är särskilt viktig. Det handlar inte om att favorisera funktionshindrade gentemot andra grupper på arbetsmarknaden, utan om att ge funktionshindrade en rimlig chans till en meningsfull sysselsättning och ett mer värdigt liv. Vi har lång väg att gå. Men det förutsätter att vi fortsätter att arbeta med visionen om ett samhälle där alla oavsett förutsättningar ges samma chans. Väljer riksdagen i dag att följa utskottsmajoriteten innebär det ett litet steg tillbaka. Utskottsmajoriteten säger ungefär så här: Det måste sparas på alla områden. Vi kan inte tillåta oss högre utgifter i det nuvarande statsfinansiella läget, och vi satsar trots allt ändå rätt mycket pengar på de arbetshandikappade. Enligt vår uppfattning håller inte detta resonemang i alla delar. För det första innebär politik att prioritera. Att säga att vissa insatser är viktigare än andra är faktiskt både politikens uppgift och skyldighet. Det är därför vi i Folkpartiet väljer att lägga 500 miljoner kronor mer än utskottsmajoriteten på insatser för funktionshindrade på arbetsmarknaden. Det är inte 500 miljoner som vi sprätter i väg - det är 500 miljoner som är fullt ut finansierade i vårt budgetalternativ. Det är t.ex. en tiondel av vad RAS kostade. Det handlar som sagt om att prioritera. För det andra kan man med fog påstå att det i stället blir en ekonomisk vinst för samhället att göra de satsningar på lönebidrag och på Samhall som vi i Folkpartiet förordar tillsammans med andra. I själva verket innebär en extra satsning mer en omprioritering än en extra utgift. Resurser som i dag bekostar uppehället för funktionshindrade i passiva åtgärder växlas till resurser för offensiva, aktiva åtgärder och leder till ökad sysselsättning inom Samhall och ökad sysselsättning på den reguljära arbetsmarknaden genom att vi avstår från att försämra villkoren för lönebidrag. Det är det som brukar kallas aktiv arbetsmarknadspolitik. Det är det som brukar kallas att hävda arbetslinjen. Detta måste omfatta även de arbetshandikappade, anser vi. Herr talman! Kunskap sitter i knoppen mer än i kroppen. Det finns egentligen ingen ursäkt för att fysiskt funktionshindrade inte har kommit ut på den reguljära arbetsmarknaden i större utsträckning än vad som i dag är fallet. Den drastiska teknikutveckling som arbetslivet genomgår i dag borde öka de fysiskt funktionshindrades möjligheter att få jobb, dels därför att teknikstödet för funktionshindrade i dag är så avancerat att handikappet i de allra flesta fall kan reduceras till ett minimum, dels därför att den moderna arbetsmarknaden värderar kunskap alltmer och fysisk förmåga allt mindre. Hur funktionshindrad en människa är beror mer på miljön hon vistas i än på hennes handikapp i sig. Det är alltså fullt möjligt att väsentligt reducera handikappets betydelse i arbetslivet om ambitionen finns. Där har vi i politiken en stor uppgift, inte bara att informera utan också att skapa opinion mot de fördomar som alltjämt finns i arbetslivet och bland arbetsgivarna. Det finns flera skäl att vara kritisk mot utskottsmajoritetens förslag att sänka nivån på lönebidragen. Det finns risk att många funktionshindrade som i dag har meningsfull sysselsättning i bl.a. föreningslivet kommer att förlora sina jobb. Men vi är också kritiska av principiella skäl. De principer vi i dag har för att beräkna lönebidragets nivå är delvis föråldrade. De utgår i första hand från personens handikapp. Ändå vet vi att graden av handikapp i högre grad är beroende av de arbetsuppgifter den funktionshindrade har att utföra och av hur väl teknikstödet är utformat på arbetsplatsen än av personens faktiska handikapp. Handläggarna i lönebidragsärenden är väl införstådda med att så är fallet. De har också den kunskap som behövs för att tillsammans med arbetsgivare komma överens om lönebidragets nivå. Dessutom finns möjlighet att efter en tid omförhandla lönebidragets storlek. När utskottsmajoriteten nu vill gå in och detaljreglera detta förfarande ytterligare riskerar vi att få en situation där lönebidragshandläggarnas handlingsfrihet begränsas och färre funktionshindrade får jobb. Det är bl.a. av den anledningen som vi i Folkpartiet går emot denna försämring. Vi kan alltså konstatera att funktionshindrade över lag har det betydligt svårare på arbetsmarknaden än andra grupper i samhället. Men även inom gruppen funktionshindrade finns det stora skillnader. Den kanske mest utsatta gruppen är de psykiskt funktionshindrade. Denna grupp funktionshindrade har hamnat på undantag över lag i handikappolitiken och har det mycket svårt på arbetsmarknaden. Det är inte minst ur denna aspekt som Folkpartiet förordar att personer. Samhall har visat sig vara ett bra alternativ för de psykiskt funktionshindrade. Här kan arbetstempo, arbetsuppgifter och arbetslag skräddarsys för att passa den enskildes behov, vilket är särskilt viktigt för de psykiskt funktionshindrade. Herr talman! Det finns stora mänskliga och ekonomiska vinster för samhället med att bedriva en offensiv arbetslivspolitik. Med enkla åtgärder kan funktionshindrade ges en möjlighet till meningsfull sysselsättning och ett värdigt liv i stället för en passiv tillvaro, ofta med förtidspension. Jag står bakom de reservationer som Folkpartiet har avgivit i utskottet men vill här yrka bifall dels till dem som Elving Andersson har yrkat bifall till, reservation 3 och 4, dels till reservation 7.

Herr talman! Antalet förtidspensionärer har ökat kraftigt. De utgör i dag över 400 000 personer. Det motsvarar mer än 9 % av arbetskraften. Lägg därtill drygt 150 000 långtidssjukskrivna, som svarar för hälften av kostnaderna i sjukförsäkringen eller 15 miljarder kronor per år. Varje år skadas alltså ett stort antal människor i arbetslivet. I dag drabbas också yngre och medelålders. Att förebygga arbetsskador och att rehabilitera långtidssjukskrivna för att få dem tillbaka i arbete är en god affär, mänskligt och ekonomiskt, både för arbetsgivare och för samhälle. Grunden för att vi skall sluta producera förtidspensionärer och långtidssjukskrivna är ett förebyggande arbetsmiljöarbete och en snabb och aktiv rehabilitering för dem som har skadats i arbetet. Vänsterpartiet har motionerat om en obligatorisk företagshälsovård som ett instrument för att förebygga arbetsskador. Socialdemokraterna lade så sent som förra året fram en nästan identisk partimotion där man med kraft argumenterade för behovet av en obligatorisk företagshälsovård. Nu avvisar samma socialdemokrati vår motion och säger att det under senare år har uppnåtts så positiva resultat i arbetsmiljöarbetet och att utskottet under senare år har intagit ståndpunkten att man borde avvakta möjligheterna att få till stånd en avtalsreglering av företagshälsovården och dess verksamhet. Det är den ståndpunkt som den tidigare majoriteten, den borgerliga majoriteten, i utskottet intagit och som socialdemokraterna år efter år i oppositionsställning motionerat emot. Min fråga till socialdemokraterna blir därför: Vad har hänt som har fått er att ändra uppfattning? Eller var er oppositionspolitik bara ett spel för gallerierna? I dag finns 90 000 arbetshandikappade i åtgärder eller i arbetslöshet. Handikapputredningen visade att arbetslösheten bland grupper med omfattande funktionshinder var så hög som 60-65 %. Många unga går direkt från skola till förtidspension och får aldrig en möjlighet att komma ut i samhället. Människor med funktionsnedsättning utestängs alltså från arbetslivet. I det läget föreslår utskottets majoritet ytterligare besparingar som drabbar de arbetshandikappade och ökar utslagningen ur arbetslivet. Man sänker nivåerna på lönebidraget, vilket kommer att få till konsekvens att ideella organisationer, dvs. folkrörelser, idrottsrörelser, m.fl., kommer att få svårt att behålla dem som i dag är anställda med lönebidrag. Dessa organisationer har ingen ekonomisk buffert som skulle göra det möjligt för dem att bära ytterligare lönekostnader. Utskottets förslag kommer alltså direkt att minska de arbetshandikappades arbetsmarknad och innebär i sin förlängning att de slussas över från lönearbete till förtidspension. Redan i dag omförhandlas lönebidragen varje år och individuellt, i akt och mening att minska andelen bidrag där det är möjligt. Det här är en bra princip. På så sätt undviks uppsägningar av arbetshandikappade, samtidigt som det sätter press på de arbetsgivare som har ekonomisk möjlighet att minska bidragsdelen. Att införa en generell begränsning, sänka taket, innebär att man slår blint, och det innebär att arbetsmarknaden för de arbetshandikappade minskas. I en budget som prioriterar sysselsättningsfrågorna framstår förslaget som lätt absurt. I stället behövs fler lönebidragsplatser, så att förtidspensionering inte blir ett försörjningsalternativ och så att de arbetshandikappade ges en reell möjlighet att finnas på den svenska arbetsmarknaden. Utskottet föreslår också besparingar på den yrkesinriktade rehabiliteringen, den rehabilitering som skall leda människor tillbaka till arbetslivet när de har en arbetsskada eller har varit långtidssjukskrivna. Det måste stå klart för alla att alternativet till rehabilitering ofta är passivt bidragsberoende inom socialförsäkringssystemet eller inom a-kassan eller förtidspensionering, med allt vad det innebär av risk för social utslagning och marginalisering. Att så kraftigt minska på resurserna till AMI samtidigt som 50 000 årligen slås ut ur arbetslivet är för Vänsterpartiet obegripligt. Även i tider med ett besvärligt statsfinansiellt läge måste yrkesinriktad rehabilitering vara en prioriterad uppgift, så att människor kan stanna kvar i arbetslivet. Vänsterpartiet kan inte heller acceptera förslaget att sänka utbildningsbidraget för inskrivna vid AMI. På sikt måste arbetsgivarna ta ett större ansvar för en aktiv rehabilitering. Det går inte att fortsätta med ett arbetsliv som slår ut människor och där arbetsgivarna överlåter ansvaret för detta till samhället och till de enskilda individerna. I det betänkande som vi nu behandlar finns inga förslag som leder i den riktningen. Vänsterpartiet har därför motionerat om att regeringen skall återkomma med förslag till konkreta lösningar och med offensiva förslag inom arbetslivsområdet, där arbetsmiljöfrågorna och rehabiliteringen är en viktig del. Utskottets majoritet föreslår också minskade anslag till Samhall. Även det drabbar de arbetshandikappades möjlighet att få arbete. Samhall har visat att det arbete man utför är lönsamt, både mänskligt och ekonomiskt. T.ex. skulle 1 500 nya platser ge en samhällsekonomisk vinst på 90 miljoner, detta i form av minskade bidrag och ökade skatteintäkter. Det är alltså både mänskligt och samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på jobb för arbetshandikappade. Samhall har lyckats väl både med att bredda sin verksamhet och med att leda arbetshandikappade från anställning i Samhall över till en annan arbetsmarknad. Samhall är en stor och viktig del av arbetshandikappades arbetsmarknad. Ett besparingskrav av den storlek som utskottet föreslår är ytterligare ett slag mot de handikappade. För många funktionshindrade är rätten och möjligheten till ett arbetsbiträde en förutsättning för att kunna finnas på arbetsmarknaden. T.ex. synskadade och döva har ofta stora behov av arbetsbiträdeshjälp vid bl.a. informationsinhämtning. Menar vi allvar med att alla skall ha rätt och möjlighet till arbete måste vi också skapa möjligheterna. Då måste reglerna för arbetsbiträden ändras så att bidrag kan lämnas även till handikappade som har anställning med lönebidrag och bidragsnivåerna ses över. Handikapputredningen har i sitt kartläggningsbetänkande visat på vad många av oss redan känt till, nämligen att funktionshindrade i sitt dagliga liv utsätts för begränsningar på många områden, bl.a. arbetslivsområdet. Utredningen föreslog bl.a. en lag om arbetslivets tillgänglighet för människor med funktionshinder. I Vänsterpartiet tycker vi att det nu är dags att stifta den lagen. Förslaget finns, utredningen är gjord. Slutligen, herr talman, kan jag konstatera att utskottet i sitt betänkande säger att det är ytterst angeläget att funktionshindrade människors delaktighet i samhället och deras möjlighet att aktivt delta i arbetslivet förbättras. Men samtidigt som man säger det föreslår man nu begränsningar i lönebidragsnivån, man vill minska anslagen till Samhall och man vill minska anslagen till den yrkesinriktade rehabiliteringen, dvs. man föreslår besparingar som går ut över de arbetshandikappade och deras rätt till arbete. I Vänsterpartiet är vi inte bara besvikna. Vi känner också en stor vrede över ett samhälle som så cyniskt gör besparingar som går ut över de svagaste på arbetsmarknaden och rycker undan förutsättningarna för att de skall kunna finnas kvar i arbetslivet i stället för att pytsas över till bidragssystemen. Herr talman! Vänsterpartiet har väckt en rad motioner inom området och reserverat sig till förmån för samtliga. Vi avser att fortsätta driva de här frågorna, men för att spara kammarens tid nöjer jag mig här med att yrka bifall till reservationerna nr 2, 8, 12 och

Herr talman! Jag har satt upp mig på talarlistan med anledning av en fyrpartimotion av Sten Svensson m.fl. Det är alltså Moderaterna, Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna som har motionerat i en fråga av principiell karaktär. Det handlar om att en satsning på ytterligare platser inom Samhall samhällsekonomiskt skulle spara pengar i statsbudgeten. Enligt motionen, där vi pekar på möjligheten att skapa 1 500 nya arbeten inom Samhall, skulle det här innebära en besparing inom a-kassa och sjukersättning och en samhällsekonomisk vinst på 60 000 kr per jobb. Utskottet skriver med anledning av motionen att utskottet inte är övertygat om att förslaget i motionen innebär den besparing som motionärerna påstår men att regeringen bör studera frågan och ta de initiativ som är erforderliga. Det här visar på problemet med att hantera den här typen av frågor, dvs. sådana som egentligen berör flera utskott. Man kan kanske ha en till synes positiv uppfattning om resonemanget i motionen, men sedan avstyrks motionen ändå på grund av att det handlar om att tillskjuta medel från ett konto, medan utskottet inte har kontroll över medlen som kommer från ett annat konto. Det hade varit bra om utskottet i stället hade velat titta närmare på förslaget och kanske i försöksform eller på annat sätt hade gett den här utmaningen till Samhall för att visa på att detta är möjligt. Det är ju också från Samhall som de här uppgifterna kommer. Motionen avstyrks av utskottet med motivet att det handlar om ytterligare en statsutgift. Men så är inte fallet i det principiella resonemanget. Problemet är att utskottet inte har att hantera alla de konton som behandlas i motionen. Det hade varit värdefullt om det här resonemanget på något sätt hade kunnat prövas. Det är ju så på flera områden, att en satsning på att ge människor jobb skulle kunna spara pengar på ett annat konto. Nu kommer vi inte längre här i resonemanget med utskottsmajoriteten, men jag vill ändå, herr talman, yrka bifall till reservation nr 4.

Herr talman! I tider av hög arbetslöshet vore det önskvärt med god ekonomi och starka statsfinanser. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut. Statsskulden är nu i sig ett så stort problem att vi måste vara mycket varsamma med utgifter inom alla områden, även inom högprioriterade områden såsom arbetslivsområdet. I budgetförslaget för 1995/96 förordar utskottet att ca 19 miljarder kronor anslås för att främja sysselsättningen för arbetshandikappade. Detta är en mycket stor summa. Det är t.ex. mer än hela statsbidraget till gymnasieskolan. Av det Ola Ström sade lät det som om utskottsmajoriteten inte satsar något, men vi satsar alltså 19 miljarder för att hävda arbetslinjen. Åtgärder för att främja sysselsättningen för arbetshandikappade ser vi alltså som något mycket viktigt, som måste få stora resurser även i ekonomiskt kärva tider. Dessa resurser måste användas på ett så effektivt sätt som möjligt och styras till dem som behöver stödet allra mest. Genom en genomtänkt prövning av alla utgifter är det som vi ser det möjligt att åstadkomma nödvändiga besparingar utan att de mest utsatta grupperna drabbas. Som exempel vill jag ta vårt förslag till besparingar inom lönebidragen. Jag vet av egen erfarenhet att statliga myndigheter och verk har anställda med 100 % lönebidrag, trots att funktionshindret minskar den enskildes arbetsförmåga till kanske bara 20 % i den faktiska arbetssituationen. Detta är en kvarleva sedan tiden före 1991, då reformen om flexibla lönebidrag infördes. Dessförinnan blev de funktionshindrade under beteckningen "arkivarbetare" hänvisade till statliga myndigheter och organisationer som extra, gratis arbetskraft. Det är självklart att varje arbetsgivare vill behålla en sådan förmån.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 Låt mig visa vad jag menar genom att berätta om en grabb i 20-årsåldern som jag har mött i mitt arbete med unga handikappade. Han är mycket gravt rörelsehindrad och kan bara kontrollera rörelserna i ena handen. Dessutom har han inte förmåga att tala så att han bli förstådd. Denne grabb skulle för några år sedan inte ha kunnat klara ett skrivarbete, inte ens med hundraprocentigt lönebidrag. I dag behärskar han sin dator men är inte intresserad av kontorsarbete utan vill ut och jobba i skog och mark. Just nu prövar han en vedklyvningsmaskin som styrs via en dator. Dessutom håller man på att ta fram en datalösning som gör att han skall kunna kommunicera med sina arbetskamrater. Detta visar hur vi i framtiden genom ökade satsningar på tekniska hjälpmedel kan öka arbetsförmågan och därmed reducera lönebidragsnivåerna. Herr talman! Den besparing som utskottet nu föreslår genom ändrade regler för lönebidragen innebär framför allt att intentionerna bakom 1991 års reform äntligen genomförs. Undantagsregler gör att gravt funktionshindrade med behov av lönebidrag på över 80 % inte kommer att beröras av förändringarna. Herr Talman! Samhall är en av landets största företagargrupper med 28 500 arbetshandikappade anställda 1994. I flera motioner föreslås att Samhall byggs ut ännu mera. Det är dock enligt utskottets mening ingen rimlig långsiktig lösning att samla praktiskt taget alla med funktionshinder i Samhall. Detta innebär ju ytterligare ett steg mot ett segregerat samhälle. I stället skall de platser som nu finns inom Samhall användas flexibelt och under en kortare tid för att möjliggöra en utslussning på den öppna arbetsmarknaden mera aktivt som nu börjat ske. Det bör betonas att de högre effektivitetskrav som Samhall genom besparingsförslagen nu åläggs inte får leda till ökade krav på arbetshandikappade. Det handlar i stället om en effektivisering av affärsverksamheten i en uppåtgående konjunktur och om minskade kostnader för administrationen. Även efter besparingarna kommer Samhall att få 100 % i lönesubventioner. Med denna kraftiga subventionering skall Samhall kunna klara att ta emot de prioriterade grupperna i minst samma omfattning som tidigare. Det kan noteras att på den öppna arbetsmarknaden får arbetsgivare som anställer personer i dessa grupper sällan mer än 80 % i lönebidrag. I dagens arbetsmarknadsläge anser vi därför att Samhall bör koncentrera sin rekrytering på personer med svårare handikapp. Herr talman! Slutligen vill jag framhålla att den bästa långsiktiga åtgärden för att skapa förutsättningar för att hjälpa arbetshandikappade till ett meningsfullt arbete är att vi för en politik för ekonomisk återhämtning och generellt lägre arbetslöshet. Det är också viktigt att i rådande konjunkturuppgång få in fler handikappade på den öppna arbetsmarknaden. Jag vill i detta sammanhang påminna om att regeringen avser att tillsätta en utredning med uppgift att se över vilka hinder som möter funktionshindrade i arbetslivet och att föreslå lämpliga åtgärder för att reducera dessa hinder, så att funktionshindrade människors delaktighet i samhället och möjligheter att aktivt delta i arbetslivet förbättras. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet.

Herr talman! Problemet är inte att riksdagen eller utskottsmajoriteten i sig satsar litet pengar, för visst är den satsning som görs stor. Problemet är i stället att även den utökade satsning som bl.a. vi i Folkpartiet står bakom är otillräcklig. All statistik - ja, allting - talar för att de insatser som görs i arbetsmarknadspolitiken för att ge funktionshindrade möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden är helt otillräckliga. Det gäller speciellt om man för en gångs skull har en helhetssyn på detta och ser till vad detta kostar ekonomiskt och i mänskligt lidande på andra konton som vi i arbetsmarknadsutskottet i och för sig inte förfogar över men som ändå måste finnas med i tankebanorna i diskussionen om det satsas mycket eller litet pengar. Även den satsning som vi föreslår på dessa två områden - det gäller alltså lönebidragen och Samhall - sparar pengar på andra konton. Nettokostnaden för samhället - och frågan är om det är en kostnad; det kanske t.o.m. är en vinst - blir väldigt liten. Det lönar sig alltså att vara offensiv här. När arbetslösheten är enorm finns det mycket att beta av. Sonja Fransson tar upp frågan om ytterligare en utredning. En utredning kan tyckas vara bra för att öka kunskapen om hindren på arbetsmarknaden. Men jag tycker att den handikapputredning som gjordes för bara några år sedan var en ytterligt bra kartläggning av och kunskap om de problem som finns. Nog räcker materialet i den utredningen för att redan nu kunna vidta kraftfulla åtgärder.
Herr talman! Ola Ström nämner de extra 500 miljoner som Folkpartiet vill satsa. Det är utmärkt. Också jag skulle med glädje kunna säga att det vore positivt. Men vi har en ekonomi med stora problem - också Ola Ströms parti har varit med om att se till att det blivit så - och därför känner vi att det inte är möjligt att öka på mera. Däremot vill vi så aktivt som möjligt utnyttja de åtgärder som i dag finns. Nu har vi en konjunkturuppgång. Det gäller därför att framför allt se till att handikappade får jobb på den öppna arbetsmarknaden. Vidare tar Ola Ström upp frågan om en utredning. Vad man skall titta på är om t.ex. lagstiftning hindrar handikappade att komma in på arbetsplatser eller om man med lagstiftningen kan åstadkomma förenklingar och förbättringar, så att det blir en bättre utjämning på arbetsplatserna med en blandning av funktionshindrade och andra på varje arbetsplats. Det handlar alltså inte om en form av handikapputredning.
Herr talman! Jag har absolut inget att invända mot att det på grund av det statsfinansiella läget krävs besparingar och tuffa tag. På den punkten har jag samma uppfattning som Sonja Fransson. Det kan dock vara viktigt att påminna om att vad vi gör inte är en utökad satsning på detta område isolerat, utan vi hämtar hem resurser som behövs för detta från andra områden inom arbetsmarknadspolitiken. Det är alltså fråga om en omprioritering. Vi tycker att det är litet ledsamt att utskottsmajoriteten inte tillräckligt väl ser problemen på detta område. Nämnda lilla ytterligare satsning skulle vara väl motiverad jämfört med utfallet. Många andra reformer däremot har kanske varit litet tveksamma inom arbetsmarknadspolitiken, där 500 miljoner kronor mindre kanske inte hade gjort så otroligt mycket. Vi är inte emot de flexibla lönebidragen. Det är bara det att de som är bäst lämpade att avgöra detta är de som handlägger lönebidragen i och med att det handlar både om den enskildes handikapp och om de arbetsuppgifter och det teknikstöd som finns på den funktionshindrades arbetsplats. Därför blir det mycket bakvänt om vi i riksdagen är för detaljerade i våra direktiv till enskilda handläggare. De klarar mycket väl av att själva tillämpa de flexibla lönebidragen. Därför skall deras handlingsmöjligheter inte inskränkas.
Herr talman! Ola Ström tar upp frågan om flexibla lönebidrag. Jag tycker att det är viktigt att påpeka att arbetsförmedlarna verkligen har kämpat och försökt att genom vanliga förhandlingar få ned lönebidragsnivåerna. Men det är oerhört kärvt. Jag vill snarare säga att genom att det sätts ett tak på 80 % får de hjälp med att förhandla ned lönebidragen. Tidigare var det oerhört svårt, därför att det har varit en policy att det inom statliga verk skall vara 100 %. Då blir det svårt att få ned siffran. Jag är medveten om att många har duktiga funktionshindrade anställda på 100 %, och jag är säker på att de gärna betalar mera om de blir tvingade. Men de har inte känt sig tvingade på det sätt som man nu blir.
Herr talman! Jag börjar med att upprepa den fråga som jag ställde här i talarstolen till Sonja Fransson: Varför har Socialdemokraterna ändrat sig när det gäller synen på företagshälsovården och behovet av en obligatorisk företagshälsovård? Sonja Fransson refererar till den höga statsskulden och de i och för sig måttliga satsningarna - det rör sig om 19 miljarder kronor - på arbetshandikappade. Men faktum är att långtidssjukskrivna kostar samhället 15 miljarder kronor varje år. Förtidspensioneringen kostar 35 miljarder kronor per år - dvs. 50 miljarder årligen. När vi begränsar möjligheterna för arbetshandikappade och för rehabilitering finns risken att vi bara flyttar pengar från ett utgiftskonto till ett annat. När det gäller det nya taket för lönebidragen delar jag Sonja Franssons uppfattning. Det gäller då statligt anställda och anställda i privat näringsliv. Men Sonja Fransson glömmer en stor och viktig grupp: de anställda i ideella organisationer. Där tillskapades en arbetsmarknad som inte fanns tidigare för arbetshandikappade. De här organisationerna har inga ekonomiska möjligheter att öka löneutrymmet. De lever med sänkta kommunala och statliga bidrag, och de uppskattar sina anställda men har inte råd att ha kvar dem.
Herr talman! Ingrid Burman tog upp frågan om företagshälsovården. Men vad vi i första hand vill jobba för är att få så breda lösningar som möjligt och att de lösningarna skall hålla över skiftande majoriteter, så att det blir så långsiktigt som möjligt. Det är framför allt därför som vi tycker att man skall gå fram avtalsvägen. Men vi skriver också att om det inte skulle fungera avtalsvägen, måste vi fundera på att gå fram lagstiftningsvägen, precis som Vänsterpartiet säger i en motion. Dessutom är det fler - även socialdemokrater - som också i år har motionerat om detta. Naturligtvis håller jag med Ingrid Burman om att rehabilitering är oerhört viktigt. Vi säger säger att vi därför också vill satsa mycket på rehabilitering och arbete. När det gäller rehabilitering inom AMI har man dels ändrat arbetsorganisationen, dels jobbar man på ett annorlunda sätt metodiskt och dels samarbetar man på ett helt annat sätt med försäkringskassan och andra rehabiliteringsinstanser. Det har visat sig fungera väldigt väl. Det vi påpekar är att om man skall spara, så skall man framför allt göra det på organisationsdelen och på administrationen. Jag är säker på att AMI också kan bli effektivare i sättet att arbeta. Men naturligtvis måste man jobba vidare med en aktiv rehabilitering, för det är besparande för både den enskilda personen och samhällsekonomin. Ingrid Burman nämner också organisationerna. Det är riktigt att det kan bli problem för organisationer. De flesta har 90-procentigt lönebidrag i dag, men de är också medvetna om att det blir en sänkning. Det är ju inte de handikappade som skall subventionera föreningarna, utan det är i stället kommuner, landsting och stat via bidrag till föreningarna.
Herr talman! Jag får först tacka Sonja Fransson för svaret att Socialdemokraterna nu har frånträtt sin tidigare politik att förespråka en obligatorisk företagshälsovård och att man inte längre ser det som nödvändigt att lagstifta om denna. Fortfarande är jag litet nyfiken på motiven, eftersom alla signaler från arbetslivet och från myndigheter inom arbetsmiljöområdet tyder på att det inte har hänt något sedan i fjol. Men jag är glad över svaret. Det gläder mig också att Sonja Fransson tycker att det är viktigt att satsa på rehabilitering. Men jag kan fortfarande bara konstatera att med den takt på utslagningen från arbetslivet som vi har i dag är det väldigt olyckligt att inte eventuella rationaliseringsvinster används till att plocka in fler människor och till att föra ett aktivare rehabiliteringsarbete. Behovet är stort. Det är oändligt. Det skulle egentligen motivera större satsningar än vad t.o.m. Vänsterpartiet föreslår, men vi lever ju med samma ekonomiska verklighet. Men att spara på området verkar både oklokt och oförståndigt. När det gäller de ideella organisationerna tackar jag också för svaret. Det är bra att ni ser problemet. Men varför då göra en generell neddragning? Organisationerna får ju inte de ökade bidragen. Ni sänker taket utan att kunna lova att bidra med mer från stat, kommun eller landsting, vilket de facto innebär att en rad handikappade går ut i öppen arbetslöshet.
Herr talman! Arbetsmiljön är ett gemensamt ansvar och måste då också regleras på ett sätt som accepteras av båda parter, tycker vi. Frågan om arbetsmiljön är för viktig för att bli ett politiskt slagträ. Det är därför vi förordar att man skall komma överens i stället för att lagstifta. Men, som jag tidigare sade, kommer man inte överens får man hitta vägar för lagstiftning. När det gäller rehabilitering är vi överens, Ingrid Burman. Att jobba aktivt med rehabilitering måste vara det som är mest lönsamt för samhället och också för den som har ett funktionshinder. Men vi tycker att i en uppåtgående konjunktur skall vi ha ut människor på den öppna arbetsmarknaden. Vi skall kunna använda oss av andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder än bara åtgärder för funktionshindrade. Vi skall kunna pröva arbetshandikappade i praktik, i ungdomsintroduktion med rekryteringsstöd, arbetsmarknadsutbildning och liknande. Alla andra åtgärder skall också stå öppna för den som har ett funktionshinder.
Herr talman! Jag vill återvända till resonemanget kring lönebidragen och Sonja Franssons kommentarer angående det sänkta bidragstaket från 90 % till 80 %. Till att börja med tycker jag att det är ett ganska kraftigt underbetyg som Sonja Fransson ger de handläggande tjänstemän som har skött detta. Vad hon egentligen säger är att utskottsmajoritetens motiv för sänkningen är att de handläggande tjänstemännen inte har skött sitt jobb och att de inte har förhandlat med arbetsgivarna på rätt sätt. Det måste väl vara fel väg att gå, om man tycker att handläggarna inte klarar sitt jobb, att ändra regelverket på det här sättet. Jag håller med om att det är bra att vi har ett flexibelt system och att man försöker anpassa det efter graden av handikapp osv. Men med detta förslag minskar ju de facto flexibiliteten. Man får ett mindre spann att röra sig inom när man för diskussionen mellan arbetsförmedlingen och den tänkta arbetsgivaren. Sonja Fransson väljer att ta exempel från statliga myndigheter och verk, där man har 100-procentiga bidrag. Jag har inget att invända mot att man stramar upp tillämpningen på detta område. Men när det gäller de ideella organisationerna och folkrörelserna, där väldigt många jobbar, medger Sonja Fransson att det kan bli problem. Jag skulle vilja konkretisera frågan. Vilka konkreta effekter bedömer Sonja Fransson att sänkningen får när det gäller antalet lönebidragsanställda i folkrörelser och föreningsliv?
Herr talman! Motivet för att sänka lönebidragsprocenten är naturligtvis inte att arbetsförmedlingen inte har skött sitt jobb, utan motivet är att vi skall göra en besparing. Det handlar om en besparing på 400 Vad jag sade tidigare är att svårigheten är att staten som är en stor arbetsgivare naturligtvis har en så stor tyngd. Där har den enskilde förmedlaren säkert haft svårigheter. Åtminstone har några som jag har talat med sagt att det är tufft att förhandla med en så stor arbetsgivare. Men här har man då stöd i att man faktiskt inte får överskrida 80 %. Jag håller inte med Erling Andersson i fråga om flexibiliteten. Det är flexibilitet från 0 % till 80 %, vilket är rätt mycket att röra sig inom. När det gäller att slussa ut funktionshindrade i arbetslivet har det tidigare stått att procenttal runt 80 % och 90 % enbart gäller för väldigt gravt handikappade.

Herr talman! Men det måste väl ändå vara så, Sonja Fransson, att om man har ett spann att röra sig inom från 0 % till 90 % och ändrar det till att gälla från 0 % till 80 % så minskar flexibiliteten. Jag har då svårt att se att flexibiliteten skulle öka. Naturligtvis blir det ett mindre spann att röra sig inom. Jag vill sedan upprepa den konkreta frågan om vilka effekter Sonja Fransson tror att sänkningen får när det gäller antalet anställda med lönebidrag inom föreningslivet. Jag vill gärna ha ett konkret svar på frågan. Jag vill också litet grand beröra frågan om Samhall och den verksamhet som där bedrivs. Jag håller med Sonja Fransson om att vi måste ställa krav på ökad effektivitet, ökad produktivitet, ökad affärsmässighet osv. inom Samhall. Det sker också kontinuerligt, för man har en bra utveckling på detta område. Vad jag vänder mig mot är att det ekonomiska utrymmet som den ökade effektiviteten och produktiviteten skapar inom Samhall används för att bidra till statskassan i stället för att användas för Samhalls verksamhet, så att fler människor med olika former av handikapp kan beredas jobb inom Samhall. Samhall blir ju också allt duktigare på att slussa människor ut till den ordinarie arbetsmarknaden. Att det är positivt tror jag att vi är överens om. Det är en viktig väg för att nå det mål som vi är överens om, dvs. att fler människor skall ut på den ordinarie arbetsmarknaden. Därför är det synd och beklagligt att man på det här sättet stramar åt Samhalls möjligheter att engagera fler människor i denna process.
Herr talman! Naturligtvis minskar antalet något men inte så drastiskt som Elving Andersson vill påtala här. När det gäller frågan om organisation kan jag naturligtvis inte svara exakt på frågan om vad som kommer att ske. Det beror ju på arbetsgivarna, och när det gäller föreningar beror det på om kommunerna är med och stöttar. I dag står många kommuner för 10 % av lönebidragen. Nu har man möjlighet att gå upp till 20 % i stället. Hur viktig är just den som har ett arbete för organisationen? Vi kanske också måste ställa större krav på organisationen att faktiskt betala lön till den som arbetar där. Nu är det den enskilde funktionshindrade som med sitt arbete subventionerar föreningarna. Jag tycker inte att det är riktigt rätt. Jag tycker att man skall få betalt för det som man kan utföra, och sedan skall staten vara med och subventionera för det som man inte kan utföra på grund av sitt funktionshinder. Det är det rätta och mest humana sättet att se. Herr talman! Erling Andersson tog också upp frågan om Samhall. Jag vill återkoppla till det som jag sade tidigare här. Jag tycker inte att det är lämpligt att man utökar Samhalls verksamhet ännu mer. Vi skall använda Samhall på det bästa sättet, både när det gäller att dra in mera till statskassan och för att kunna jobba mer aktivt med funktionshindrade. Det är inte så att man skall få mindre platser, men man skall använda platserna på ett bättre sätt.

Herr talman! Moderata samlingspartiet har ingen reservation fogad till utskottets betänkande, men jag vill ändå passa på tillfället att kommentera några skrivningar i betänkandet. Moderaterna delar uppfattningen att det på senare tid har uppnåtts positiva resultat inom arbetsmiljöområdet, och det har lett till ett intensivt förändrings och utvecklingsarbete. Vi som under de senaste åren har varit politiskt verksamma ute i landet inom kommuner och landsting och även inom andra verksamheter har på nära håll kunnat följa och delta i just detta intensiva förändringsarbete. Omfattande informations och utbildningsinsatser har genomförts på många olika nivåer, vilka har lett till en ökad medvetenhet och konkreta förbättringar. Det är en process som ständigt pågår. Att det har lett till en sådan aktivitet beror självfallet på att det har mötts med acceptans från både arbetsgivare och arbetstagare. Omräknat i kronor och ören eller i timmar har det satsats icke obetydliga summor på att förbättra arbetsmiljön ute på arbetsplatserna. Självfallet har arbetet också stimulerats genom t.ex. Arbetslivsfondens arbete. Forskning, ny teknik och tvärvetenskapligt samarbete inom olika discipliner bidrar i sin tur till att skapa goda förutsättningar. Att vi anser att det är viktigt att föra dessa kunskaper och erfarenheter vidare och att det måste bedrivas en kvalificerad forskning framgår bl.a. av vår motion Ny myndighetsorganisation, som kommer att behandlas vid ett senare tillfälle. Med detta vill jag ha sagt att den bild som regeringen försöker att måla upp - jag citerar: "det politiska trycket på en förnyelse av arbetslivet försvann emellertid till följd av den politik som förts efter 1991 under den borgerliga regeringen" - är en vrångbild och får hänföras till kategorin politiska floskler. Utskottet besökte i går AMS. Göte Bernhardsson hade då möjlighet att kommentera AMS framställning inför sysselsättningspropositionen. Vi fick en bred information, och det fördes en intressant diskussion utifrån lönebidragen. Det framkom att anslaget för Åtgärder för arbetshandikappade i stort sett var intecknat med någon variation över landet. Redan nu råder stopp för nya lönebidragsansökningar i vissa län, sades det. Detta innebär att övergången från Samhall till den reguljära arbetsmarknaden stoppas upp. Däremot finns det pengar kvar när det gäller AMI:s utbildningsbidrag. Men på grund av mer eller mindre budgettekniska hinder kan man inte överföra pengar mellan de olika kontona, som jag uppfattade det. För en utomstående kan detta tyckas vara onödigt krångligt. Pengarna borde kunna användas där de behövs bäst och gör störst nytta. Om det är på det viset att själva budgettekniken förhindrar en effektiv hantering av de resurser som finns, bör rutinerna naturligtvis ses över. Herr talman! Till sist några ord om Samhall. Uppslutningen bakom Samhall är såvitt jag vet mycket stor. Under de senaste åren har en bolagisering och en effektivisering genomförts. Nya inriktningar har startats. Men den tydliga markeringen att Samhalls insatser skall riktas mot prioriterade grupper är viktig. Man skall koncentrera sin rekrytering mot personer med svåra handikapp. Samhall har haft en god affärsutveckling, och de krav som ställs bör ha förutsättningar att uppnås. 2000, är ett steg mot en spännande och stimulerande utveckling som det finns all anledning för oss att följa upp.
Herr talman! Anna Åkerhielm tog upp B 5 anslaget, där det ingår pengar till AMI:s utbildningsbidrag och andra handikappåtgärder såsom lönebidrag. Det är ju riktigt att det är fråga om både-och. Men det är också en politisk bedömning vad man skall använda dessa pengar till. Hittills har man ansett att delar av B 5-anslaget skall användas till utbildningsbidrag. Visar det sig nu att det inte behövs så mycket pengar får man senare ta ställning till om det behövs pengar på andra områden. Men det är en politisk bedömning. Såvitt jag förstår av informationen på AMS har också den frågan överlämnats till regeringen. Jag förutsätter att om regeringen, när man ser över helheten, anser att det är lämpligt kommer man att återkomma i kompletteringspropositionen.

Herr talman! Att skapa sysselsättning till flera eller att minska arbetslösheten är det bästa sättet att minska budgetunderskottet och statsskulden. Det har sagts många gånger av många politiker. I fråga om sysselsättning för personer med handikapp gäller alldeles speciella regler och förhållanden. Men generellt kan sägas att vi - dvs. samhället och vi politiker - har ett speciellt ansvar. Det gäller nästan alltid personer som inget hellre vill än att få jobba precis som vi andra. Det gäller personer som har det besvärligt ändå och som dessutom inte får en chans att komma ut på arbetsmarknaden, framför allt inte när arbetsmarknaden ser så hemsk ut som den gör just nu. Enligt säkra uppgifter som jag har fått behöver nu ca 100 000 handikappade stöd för att de skall få ett jobb. Detta har Ronny Olander, Bengt Kronblad och jag väckt två motioner om. Den ena motionen handlar om att man skall skapa fler jobb inom Samhall, och den andra handlar om åtgärder för att skapa fler jobb för personer med funktionshinder. När man sedan ser vad utskottet har skrivit om dessa motioner, A202 och A289, blir man minst sagt ledsen. Utskottet hänger upp avstyrkandet på två argument. Det första argumentet är att man måste spara, och det andra är att utskottet tidigare har avstyrkt. Jag tycker att båda argumenten är dåliga. Man slösar med både pengar och människor när man väljer det alternativ till arbete som finns för de arbetshandikappade, dvs. många och långa sjukperioder, sjukbidrag eller förtidspension som leder till passivitet. Arbete betyder i stället att dessa personer får lön och betalar skatt. Dessutom betyder ett arbete väldigt mycket för självförtroendet och möjligheten att klara sig själv. När det gäller antalet anställda inom Samhall sade Sonja Fransson att alla handikappade ju inte kan få anställning i Samhall. Jag utgår ifrån att det var en felsägning. Jag har här pekat på att det finns 100 000 handikappade som just nu står utanför arbetsmarknaden och som behöver hjälp för att få ett jobb. Det är alltså inte fråga om alla handikappade, utan det gäller 600-1 000 personer. Dessutom skulle jag kunna tala mycket och länge om Samhalls framgångsrika arbete med att slussa ut människor från Samhall. Jag hoppas att det där var en felsägning. Så länge som arbetsmarknaden ser så hemsk ut som den nu gör är det ingen som helst fara med en så pass liten ökning av antalet som vi föreslår. Vi kräver ju en plan för att man skall kunna öka antalet anställda inom Samhall, och det tycker jag är i högsta grad rimligt. Vi har föreslagit att när man börjar med lönebidrag skall man inte ha något tak, utan att man borde kunna få ut upp till 100 %. När man sedan har börjat jobba och kanske gjort så mycket att man drar in pengar till sin organisation eller när man visar att man gör ett fint jobb, kan detta lösas genom en minskning av anslaget eller genom att det utbetalas anslag på annat sätt. Sonja Fransson var t.ex. inne på att kommuner eller andra skulle kunna ställa upp med pengar. Men det blir ju litet konstigt. Först minskar man anslaget till 80 % och sedan tror man att andra skall gå in och hjälpa till. Det betyder att väldigt många kommer att avstå från att anställa personer. En del får kanske friställa den personal som i dag är anställd med lönebidrag. Det här är allvarligt. Sonja Fransson tog upp ett exempel om en myndighet. Myndigheterna kan säkert klara detta. Men de ideella organisationerna - handikapporganisationer och idrottsorganisationer - kommer att få problem. Jag tycker att man borde titta på detta innan man sänker anslaget. Herr talman! Låt mig ändå konstatera att utskottet tycks resonera så här: Vi sparar mest genom att minska anslaget eller skärpa kraven för att handikappade skall få jobb. Det berör framför allt de 100 000 personer som i dag bankar på dörren och vill in på arbetsmarknaden, men också dem som kanske redan har ett jobb som de riskerar att förlora genom dessa förändringar. Jag kan förstå att man i besparingstider resonerar så här. Men det borde finnas en vision, en plan, för hur vi skall klara dessa personer som inget hellre vill än att ha ett jobb. När det gäller ungdomarna, som är en annan svag grupp, är vi duktiga. Vi har en plan och förslag till åtgärder som skulle innebära att vi i stort sett fick bort ungdomsarbetslösheten. Men när det gäller de handikappade saknas en sådan plan. Jag skulle gärna vilja höra vad Sonja Fransson säger om en vision eller en plan för hur vi skall kunna klara en sådan svår situation för en utsatt grupp. Herr talman! Om det blir votering på de punkter som berör våra motioner, t.ex. reservationerna 5 och 9 från Hans Andersson som delvis betyder bifall till våra motioner, kommer jag att stödja reservationerna.

Herr talman! Sten Tolgfors har i en interpellation frågat mig vad regeringen gör för att se till att skollagens intentioner angående insatser mot mobbning uppfylls, vad jag vill göra för att stoppa våldet i skolan och om jag är beredd att utreda effekterna av att ge skolledningen anmälningsplikt för våld och grova trakasserier i skolan. Min uppfattning är att det skall vara lärorikt, roligt och tryggt att gå i skolan. Ett sådant klimat är en förutsättning för såväl kunskapsutveckling som personligt växande i vid mening. Varje form av mobbning, trakasserier och våld är fullkomligt oacceptabelt. Det leder till en tragedi för individen, samtidigt som det förstör den ömtåliga miljö som är en förutsättning för kunskapsutveckling och personligt växande. Jag känner därför en stor oro, rädsla och ilska över det våld som finns i samhället och den mobbning som förekommer på vissa skolor runt om i landet. För att minska våld, trakasserier och mobbning krävs insatser på många olika områden - insatser på både kort och lång sikt. Sådana här problem kan inte utplånas med en enda kampanj - eller med hårdare straff. Kontinuerliga insatser som engagerar alla samhällsmedborgare är nödvändiga. Kampen mot orättvisor och förtryck, såsom mobbning, handlar i grunden om vilket samhälle vi skapar - om solidaritet och om rättvisa, om att var och en skall känna sig trygg i samhället och ha självkänsla. Som skolminister prioriterar jag kampen mot segregation och utslagning, såväl mellan skolor som inom skolor. Av de dokument som styr skolans verksamhet, skollag, läroplaner och kursplaner framgår klart att skolan har ett stort ansvar för att främja förståelse för andra människor och för att motverka våld, främlingsfientlighet och rasism. Mobbning och trakasserier får under inga omständigheter förekomma i skolan. Det är den enskilda skolans ansvar att hitta vägar att nå de uppsatta målen. I skollagen 1 kap. 2 § står: "Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan bemöda sig om att hindra varje försök från elever att utsätta andra för kränkande behandling". Rektorn i varje skola har ett särskilt ansvar för skolans insatser för att motverka alla former av mobbning och trakasserier bland elever och vuxna. De vuxnas - såväl lärares som annan skolpersonals och föräldrars - förmåga att hantera tendenser till mobbning och trakasserier är mycket viktig. Jag vill dock understryka att bestämmelser i skollagen, läroplaner och kursplaner inte får uppfattas som om skolan skulle vara en plats där annan lagstiftning som rör våld och trakasserier inte skulle gälla. Tvärtom är det en markering av skolans särskilda ansvar för att uppmärksamma tendenser till ett icke acceptabelt beteeende. I detta ansvar ingår också att skolan skall söka samarbete med exempelvis polis och socialtjänst, i syfte att göra klart att samhällets lagar och regelsystem gäller också i skolan. Både skolan som myndighet och var och en som arbetar inom skolan har en anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen. Skolan skall genast anmäla till socialnämnden om det finns skäl att anta att nämnden behöver ingripa för att skydda en underårig. Inom Skolverket pågår ett projektarbete som syftar till att ta fram olika modeller och metoder för att kunna hantera mobbning. I projektet deltar 19 kommuner. Under 1994 har Skolverket redovisat projektets samlade erfarenheter och olika modeller. Här hittar vi t.ex. Svedala kommun och Skärholmen. I Svedala kommun har under senare år ett par mobbningsfall fått stor uppmärksamhet i de lokala tidningarna, TV och radiostationerna. Detta gjorde att man aktualiserade en översyn av skolornas handlingsprogram mot mobbning samt att man samtidigt kände det angeläget att förbättra barns, ungdomars och vuxnas attityder till varandra. Vid en av kommunens skolor läggs mycket tid på arbetsklimatet i klassrummen. Genom klassråden, smågruppssamtal i åk 2 och 5, trivselintervjuer med åk 3 och 4 och utvecklingssamtal med föräldrar och elever upptäcker man tidigt att mobbning förekommer. Barnen kan även på bestämda tider ringa anonymt till "öppen telefon". På initiativ av eleverna har man utbildat "föredömen". Elever ur årskurs 9 utbildas och ställer upp som FBI . De agerar mot normstridigt beteende, och om en konfliktsituation uppstår skall de först och främst påkalla uppmärksamhet från skolpersonal. På Österholmsskolan i Skärholmen har man under tio år arbetat med kamratstöd. Idén kom från Hassela Solidaritet som besökte skolan och berättade om sina erfarenheter av att använda äldre ungdomar som förebilder för de yngre. Man överförde de erfarenheterna till skolan men utifrån skolans villkor och förutsättningar. Viktigt med dessa kamratstödjare är att de själva helst skall ha gått i samma skola, bo i förorten och vara 20-24 år gamla. Kamratstödjarna och det arbete som andra personalgrupper lägger ner för att skapa en skola med positiv anda är bl.a. en bidragande orsak till att minska mobbningen. Skolverkets projektarbete, kommer att spridas till alla skolor som en idébank. Projektet kommer att fortsätta i ytterligare två år. Skolan är en förberedelse för vuxenlivet. Men skolan är också en viktig del av livet självt för alla elever som tillbringar en stor del av sin tid i skolan, år ut och år in. Det är inte bara lektioner, ämnen, betyg osv. som är viktiga i skolan. Det är också kamrater, samvaro på raster, lek, spel, diskussioner med vuxna osv. Det är viktigt att utgå från denna helhetssyn i det skolpolitiska arbetet. Staten har under många år koncentrerat uppmärksamheten på vad man kan kalla skolans yttre former. Det har handlat om skolans styrning, betygssystem, läroplaner osv. Nu är det tid att koncentrera uppmärksamheten på att försöka utveckla det inre arbetet i skolan. Jag och regeringen har just tillsatt en kommitté med uppdrag att belysa det inre arbetet i skolväsendet för barn och ungdomar och föreslå åtgärder för att stimulera den pedagogiska utvecklingen. Regeringen har också beslutat att ge Barnombudsmannen i uppdrag att ta över ansvaret för den nationella kampanj mot mobbning som initierats av Barn och ungdomsdelegationen. Barnombudsmannen skall i det arbetet samverka med berörda myndigheter och organisationer. Jag är inte nu beredd att utreda någon anmälningsplikt för skolledningarna när våld och trakasserier förekommer. Min bedömning är att lagstiftningen är tillräcklig på området. Jag utgår ifrån att skolledningar och andra vuxna som finns i och omkring skolan söker konstruktiva lösningar när problem uppkommer och gör anmälningar när så är befogat. Genom att fokusera skolpolitiken på det inre arbetet och stimulera pedagogiskt utvecklingsarbete kan vi stärka möjligheterna för skolans elever och vuxna att ta sig an problem som uppstår.
Herr talman! 100 000 svenska barn och ungdomar - mer än en hel årskull - beräknas vara utsatta för mobbning och kränkningar i eller på väg till skolan. Lägg därtill alla de föräldrar, syskon och andra anhöriga som berörs av problemen. Då förstår man att mobbning i dag är ett direkt folkhälsoproblem som måste tas på allra största allvar. För mig är mobbningsfrågan i grunden ideologisk. Det handlar om den enskildes ovillkorliga rätt till full respekt för sin person. Barn och ungdomar skall kunna gå trygga till skolan, känna sig trygga under skoldagen och ta sig hem trygga. Allt annat är ett misslyckande för politiken, skolan och samhället i stort. Det är dags för krafttag mot mobbningen. Jag har under det senaste året förvånats mycket över bristen på debatt kring problemen med mobbning. Möjligen kan tystnaden förklaras med att mobbning är ett svårt och känsligt ämne som inte sällan förknippas med skuldkänslor. Men tystnaden måste brytas. Öppenhet om problemen på våra skolor är en förutsättning för att man skall kunna komma till rätta med problemen. Det är dessutom viktigt att politiker, skolan och människor i allmänhet genom debatten visar stöd för dem som utsätts. Lokala politiker som jag har träffat hävdar regelmässigt att mobbningen visst är ett allvarligt problem för skolan - men inte just i deras i kommun. Detta är fel. Herr talman! Den som drabbas och hans eller hennes anhöriga befinner sig ofta i en utsatt situation då det inte är lätt att ställa krav på handling från samhällets sida. Det kravet skall inte heller behöva ställas. Det skall gå att få hjälp i alla fall. Många föräldrar upplever också att skolan inte gör tillräckligt för att komma till rätta med problemen. Mobbning tillåts i vissa fall pågå år efter år efter år utan att kraftfulla insatser sätts in. När någonting väl görs upplevs inte heller alltid åtgärderna som rättvisa. Den mobbade eleven - den som utsätts - kan bli den som erbjuds att byta skola eller klass. Men som en mamma sade till mig: Varför skall mitt barn som inte har gjort någonting vara den som tvingas flytta? Varför flyttar man inte på dem som orsakar problemen? Med detta vill jag säga att åtgärder inte får väljas för att de är lätta utan för att de är rätta. Att inte tillräckligt mycket händer tillräckligt snart förvärrar faktiskt de utsatta barnens situation. Passivitet från skolledning, lärare, övrig skolpersonal eller vuxna i allmänhet uppfattas som ett tyst medgivande till mobbningen. Det här är inte acceptabelt, inte minst eftersom skollagen säger att de som jobbar i skolan särskilt skall bemöda sig om att hindra varje försök från elever att utsätta andra för kränkande behandling. Som jag ser det behövs åtgärder för att man skall se till att skolan nu börjar leva upp till lagens intentioner. Herr talman! På många skolor runt om i landet jobbas det verkligen med mobbningsproblematiken. Man tar den på allvar. Skolan har generellt sett under de senaste åren, inte minst under den borgerliga regeringens tid, börjat trappa upp arbetet mot mobbning. Men verkligheten, siffrorna, säger oss dock att åtgärderna är långtifrån tillräckliga. Alla skolor gör inte tillräckligt mycket för att komma till rätta med problemen, om de alls gör någonting. Att mobbning stoppas i tid är inte bara viktigt för dem som utsätts för kränkningarna; för dem är det naturligtvis fundamentalt. Det finns uppgifter som visar att de som börjar mobba andra i tidiga år löper en betydligt högre risk för kriminalitet längre fram i livet. Uttrycket "det börjar med en nål och slutar med en silverskål" är i högsta grad levande just när det gäller mobbningsfrågan. Undfallenhet i fråga om mobbning och trakasserier i skolan slår tillbaka mot samhället längre fram i form av ökad brottslighet. I det här sammanhanget vill jag säga att jag oroas av det våld, inte sällan grovt, som förekommer i skolan. Jag menar att vi i skolan, i allmänhet vuxna, som kommer i kontakt med ungdomar måste sätta tydliga gränser för vilka beteenden som kan accepteras, och vi måste inte minst stödja dem som far illa. Det är dags för en diskussion om hur skolans interna slutna rättssystem hanteras. Sådant som utanför skolan skulle kallas misshandel, olaga hot och trakasserier polisanmäls långtifrån alltid av skolans rektorer. Man föredrar att hantera problemen internt av hänsyn till de inblandade och ibland faktiskt också av hänsyn till skolans rykte. Detta riskerar att sända fullständigt felaktiga signaler till riktigt stökiga elever som är på väg att hamna snett. Misshandel, trakasserier och hot är just misshandel, trakasserier och hot även om detta sker i skolan. När sådana här saker inträffar i skolvärlden menar jag att det är dags att överväga en anmälningsplikt för skolledningen. Avslutningsvis, herr talman, efterlyser jag en mycket stark och tydlig signal från skolministern till landets skolor, skolledningar och lokala politiker om att arbetet mot våld och mobbning måste prioriteras på ett helt annat sätt än tidigare.
Herr talman! Sten Tolgfors har tagit upp en mycket angelägen fråga i den här interpellationen till statsrådet Ylva Johansson. Jag har anmält mig till denna interpellationsdebatt av två anledningar. Jag har undervisat på högstadiet i 30 år. Jag har alltså sett mobbning förekomma då och då och har givetvis efter bästa förmåga försökt ingripa. Samtidigt har jag kunnat konstatera att skolan och samhället inte har några bra instrument för att komma till rätta med detta problem. Låt mig inledningsvis säga att jag delar Sten Tolgfors uppfattning. Samhället - detta är nämligen en samhällsfråga och inte bara en intern skolfråga - måste tydligare visa att våld, våldshot och trakasserier inte är någonting som är acceptabelt i skolan och mellan ungdomar. Det är inte acceptabelt bara för att de som utför detta som regel inte är straffmyndiga. Skolan är en helt vanlig arbetsplats och skall inte ha några egna rättsregler eller rättssystem. De regler som gäller ute i samhället och på arbetsplatser i övrigt skall givetvis också gälla i skolan. Våldet har ökat i samhället, därmed även i skolan. Det har också krupit allt längre ner i åldrarna. Det kunde vi bl.a. höra i TV2:s program i morse. En kriminolog och en rektor verifierade just detta fenomen. Som statsrådet sade finns det naturligtvis många komplicerade orsaker till detta. Ett viktigt skäl, som jag ser det, är samhällets oförmåga att reagera tidigt, att stämma i bäcken i stället för ån, som ordspråket säger. Just i skolan kan våldstendenser och våldsbeteenden, bl.a. i form av mobbning, upptäckas tidigt och i unga år. Därför är det oerhört viktigt att skolan reagerar och agerar kraftfullt. Mobbning utgör ett komplicerat problem. Ett komplicerat problem kräver naturligtvis ett flertal komplicerade motåtgärder. Från Centerns sida har vi i ett antal motioner genom åren pekat just på detta. Vi har pekat på behovet av en ökad föräldramedverkan, av ett bättre vuxennätverk i skolan och givetvis av utbildning av lärare och annan skolpersonal om hur dessa problem upptäcks och hanteras. Vi har också föreslagit någon form av trygghetsplan. Precis som Sten Tolgfors sade måste varje elev, varje människa, ha rätt att gå till sin arbetsplats utan fara. Vi har pekat på behovet av små klasser och små skolor. Det innebär inte att man skall idyllisera dem och tro att mobbning inte förekommer där. Men det är klart bevisat att mobbning i varje fall är betydligt mindre frekvent i små skolor än i stora skolor. I våra motioner har vi också pekat på att ett tidigt ingripande är en mycket viktig åtgärd mot mobbning. Det är viktigt att skolan och samhället visar att man inte accepterar mobbning utan att det t.o.m. kan bli en polisanmälan och en rättspåföljd. Bl.a. exempel från Stockholmsområdet har bevisat att polisanmälningar på lång sikt har en dämpande effekt mot mobbning. En polisanmälan skall naturligtvis inte göras urskillningslöst. Men det finns givna och alldeles självklara situationer där en polisanmälan måste till för att samhällets avståndstagande skall markeras. Vi accepterar t.ex. inte rent fysiskt våld eller hot om våld på något annat ställe i samhälle. Varför skall vi göra det i skolan? Det handlar givetvis om alla sammanhang där det förekommer någon form av vapen. Det må gälla allt från knivar till sprej eller andra saker som kan betecknas som vapen. Detta är inte accepterat någon annanstans i samhället. Varför skulle det vara accepterat i skolan? Sten Tolgfors har i denna interpellation anfört behovet av en anmälningsplikt för att skolledningarna därigenom skall få mera råg i ryggen och för att samhällets avståndstagande skall markeras. Jag tycker att det är en idé som är väl värd att pröva.

Herr talman! Jag begärde ordet eftersom jag just kommer från utbildningsutskottet där vi har haft en diskussion om mobbningsfrågor. Jag kan hälsa att den debatt som har efterlysts här är mycket livlig i det utskottet. Jag kan konstatera att samtliga partier är totalt eniga när det gäller mobbningsproblemet. Man vill naturligtvis från alla håll och kanter stävja mobbningen i våra skolor. Detta intresse för mobbningsfrågan har varit lika starkt år ut och år in under en mycket lång period. Men tyvärr är Sverige litet unikt på det sättet att vi inte har kommit till skott med ett ordentligt antimobbningsprogram. I vårt grannland Norge gjorde man för snart tio år sedan en satsning med anledning av ett par suicidfall hos mobbade elever. Man gjorde en kraftsamling och undersökte samtliga norska skolor. Under ledning av en svensk professor i psykologi, Dan Olweus, utvecklade man ett program för att upptäcka, förebygga och åtgärda mobbning. Sedan skulle man följa upp de mobbningsfall som man hittade. Detta program används nu i Norge. Det används dessutom internationellt. Jag vet att man t.o.m. på flera ställen i Australien har använt det. I Tyskland, England och Kanada har man också det här programmet. Sverige har ställt sig väldigt skeptiskt till den här kunskapen. Det är allvarligt. Mobbningen handlar nämligen inte om det öppna våldet. Det typiska för ett mobbningsfall är att klassläraren inte känner till att mobbning förekommer, och föräldrarna känner inte till att deras barn är mobbat. Det är alltså den typiska situationen. Som några talare har sagt duger det inte att man så att säga skall invänta en anmälan eller att det finns en anmälningsplikt vid upptäckt av mobbning. Det måste till mycket kraftigare åtgärder. Miljöpartiet, som jag representerar, har krävt att varje skola i Sverige skall ha ett ordentligt program mot mobbning. Hur upptäcks, åtgärdar och följer man upp mobbning? Alla dessa frågor skall finnas med. Det programmet tror jag är nödvändigt just eftersom mobbning är ett dolt problem. Man måste alltså agera kraftfullt för att upptäcka det och sedan åtgärda det. Det har skett attitydförändringar. Det noterar vi med glädje. De pågår fortfarande, bl.a. genom denna diskussion, men det räcker inte. Jag skulle vilja fråga varför vi inte får ett antimobbningsprogram vid varje skola. Det skall vara en plikt, och Skolverket skall ha ett tillsynsansvar, så att programmet verkligen efterlevs. Tack för ordet!
Herr talman! Jag tror att flera har berört en mycket viktig del av den här problematiken. Det finns en svårighet eller en ovilja att se de mobbningsfall som finns. Skolverkets undersökningar visar att ungefär 10 % av eleverna uppger att de upplever mobbning i skolan. Ungefär lika många elever känner sig otrygga när de går till skolan. Detta är självfallet ett oerhört stort problem och en prioriterad fråga för mig som skolminister och för hela regeringen. Signalsystemet är mycket tydligt på den här punkten från statsmakternas sida, från mig som skolminister och från regeringen. Alla former av trakasserier, mobbning och våld mot enskilda människor och grupper i skolan och i samhället i övrigt är fullkomligt oacceptabla. Detta är klarlagt i skollagen och i läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan. Jag vet att man nu arbetar aktivt ute på skolorna med att realisera den här signalen och dessa lagar. Till Gunnar Goude vill jag säga att det faktiskt redan finns krav på handlingsprogram i den meningen att skolorna i sin lokala arbetsplan måste kunna redovisa hur de tänker uppfylla de målsättningar och de ålägganden som finns i skollagen och i läroplanen. Målsättningarna och åläggandena är mycket tydliga på den här punkten. Detsamma gäller det kommunala ansvar som redovisas i den kommunala skolplanen. Jag tror också att vi måste erkänna att det inte finns en metod för att komma åt mobbningen som är den rätta. För att man verkligen skall få någon effekt måste man utgå från de lokala förutsättningarna och de människor som finns på skolan. De lärare och andra vuxna som arbetar i skolan måste få stöd och uppmuntran, så att de vågar öppna ögonen och öronen för vad de ser och hör. Det förekommer nämligen någon form av mobbning, eller att vissa människor är utsatta, på nästan alla skolor. Jag tror att man inte vågar och orkar se de här problemen om man inte känner att man får stöd ifrån sin skolledning och sina kolleger i hur problemen skall åtgärdas. Trots att det finns många olika metoder som har visat sig väldigt verksamma för att stävja mobbning i skolor, tror jag man kan se några gemensamma drag. Det är att det finns tydliga värderingar som man är överens om på skolan. Det är att lärarna och alla vuxna som finns på skolan samarbetar, stöttar varann och gemensamt bildar ett vuxennät som ingen ung människa tillåts falla igenom. Det är att man hjälper varandra i det arbetet. Ingen tittar åt ett annat håll om någonting händer i korridoren. Ingen stänger dörren när man hör att något pågår i ett annat klassrum, i korridoren eller på skolgården. Man delar inte bara upp arbetet emellan sig, utan faktiskt samarbetar som vuxna. Detta är ett vuxenansvar, både för de vuxna i skolan och för alla oss vuxna i samhället, vill jag påpeka. Föräldramedverkan brukar vara en viktig ingrediens i de program som lyckas. Föräldrarna måste vara delaktiga och medverka i skolan och i åtgärderna mot mobbning. Det är ett bra recept för att lyckas. Ytterligare en sak är att man måste ha ett tidigt ingripande. Man får inte vänta till dess en mobbningssituation har övergått till en våldssituation, där någon också kommit till fysisk skada. Då är det mycket svårare att åtgärda problemet än i det tidiga skedet. Det är också viktigt att alla elever i skolan ser vad som görs. Eleverna är ofta mycket mer medvetna om de problem som finns än vad lärare och andra vuxna är. Då är det viktigt, också gentemot de elever som inte själva är inblandade i mobbningssituationen, att det blir tydligt att skolan reagerar mot de tendenser till eller verklig mobbning som finns. Jag menar att signalsystemet finns, lagarna finns, reglerna finns, uppmaningarna finns. Det finns också intresse och aktivitet, det finns idéer ute på skolorna. Men efter det att de tydligare signalerna kom under den förra mandatperioden - och det tycker jag är bra - har det också blivit en större aktivitet ute på skolorna. Det är också bra, för det är där som det verkliga arbetet måste ske.
Herr talman! Jag tror att vi alla måste vara överens om att insatserna för att förhindra att mobbning uppstår och för att stoppa den när den har börjat inte varit tillräckligt omfattande eller tillräckligt bra. Drygt 100 000 barn beräknas vara utsatta. Då räcker det inte att som skolministern skriva att detta är något som sker på "vissa skolor", som det stod i hennes första svar. Det räcker inte med att skriva "jag utgår ifrån" att skolledningar och andra vuxna tar tag i detta. Vi vet att så inte sker. Vi vet att både intensiteten i och framgången med skolans arbete mot mobbning varierar över landet. Vissa är verkligen ambitiösa. Det är jag jätteglad för. Men vissa gör långt ifrån tillräckligt. Hur man än vrider och vänder på den här frågan, vilket parti man än tillhör eller har tillhört, så måste ändå utgångspunkten vara att mer måste göras. Situationen i dag är oacceptabel. Därför blev jag ledsen när jag hörde skolministerns första svar, att inget nytt är att vänta från skolministerns sida. I svaret säger skolministern egentligen bara att mobbning är oacceptabelt. Det är i och för sig bra att landets skolminister säger det, tycker jag. Sedan talar hon om vad som redan har gjorts på området. Men vad skall göras åt en oacceptabel situation? Skollagens intentioner verkar inte uppfyllas fullt ut på alla skolor över hela landet. Det får inte vara så att mobbade elever tvingas byta skola för att få hjälp mot mobbningen. Vi måste nå ut i skolorna. Vi måste våga se, precis som skolministern säger. Men då måste vi också hitta medel att nå ut i skolorna. Skolministern är, enligt det första svaret, inte beredd att göra något extra för att ändra på detta. Praxis varierar enligt mitt intryck mellan skolorna om hur man väljer att agera vid svåra fall av våld eller mobbning eller hot om mobbning i skolan. Skolministern säger själv att det inte får ges intryck av att skolan är en plats där samhällets lagar för övrigt inte gäller. Men då är dagens regler inte till fyllest. Därför beklagar jag att skolministern inte ens är beredd att utreda en anmälningsplikt. Det räcker inte med socialtjänstlagen, utan det skulle handla om en anmälningsplikt för våld. Våldet är påtagligt och enligt min uppfattning ett växande problem i skolan. Skolministern saknar svar på frågan om konkreta åtgärder. Jag vill gärna skjuta in att vi måste ge lärare och skolledning bättre möjligheter att agera mot mobbning och mot våld. Det handlar väldigt mycket om utbildning för att kunna se och på rätt sätt kunna ta tag i saker och ting i tid. Då är det fundamentalt med goda kunskaper. Jag tror att det handlar om att utbilda alla grupper inom skolan. Det är ofta vaktmästarna eller personalen inom skolbespisningen som först ser att något inte fungerar i en grupp. Därför måste man satsa på kompetenshöjning. Det är riktigt att skolledningen aktivt stöder arbetet, tillika med kommunala politiker. Men vi måste mer undersöka föräldrarnas roll. De måste bli mer delaktiga i skolans arbete, alltid, inte bara när mobbning redan uppkommit. I dag kan det t.o.m. bli konfliktsituationer mellan skola och föräldrar när föräldrarna ställer krav på att skolan skall agera. Så får det inte vara.
Herr talman! Vi är helt överens om att alla tänkbara åtgärder naturligtvis skall vidtas. Det finns inte bara en metod att lösa mobbningsproblemet i skolan. Här har presenterats en katalog på åtgärder i olika sammanhang som jag självklart tycker är både viktiga och riktiga. Gunnar Goude pekade just på behovet av en trygghetsplan, vilket vi i Centerpartiet har tagit upp i ett antal motioner genom åren. Den går att baka in i den lokala skolplanen eller i arbetsplanen om man så vill. Jag tycker dock att skolministern på sätt och viss förbigår grundproblemet, trots att hon själv säger att det gäller att agera kraftfullt och tidigt. Det är just detta jag efterlyser och tycker mig förstå är andemeningen i Sten Tolgfors interpellation. Varför skulle skolan vara annorlunda som arbetsplats än andra arbetsplaner när det gäller synen på våld? Jag talar i det här sammanhanget om det konkreta fysiska våld som kan utövas inom skolans väggar. Jag är väl medveten om att mobbning är ett mycket stort problem - allt från det tysta, nästan osynliga förföljandet och trakassierna till klart och entydigt fysiskt våld. Som jag sade i mitt tidigare inlägg skall självklart polisanmälan ske med omsorg, så att säga, och efter övervägande. Men det finns situationer när det inte återstår något annat än polisanmälan om vi har kravet att skolan skall vara en arbetsplats som alla andra arbetsplatser i samhället, underställd samma rättssystem. Jag förstår att det är den saken Sten Tolgfors vill ha en utredning om. Jag delar uppfattningen att vi åtminstone bör utreda en anmälningsplikt när det gäller den typen av grov mobbning som kommer till uttryck i form av våld. Jag vill avslutningsvis fråga varför vi inte kan ta in erfarenheterna från bl.a. den Stockholmsrektor som i morse i TV klart verifierade just detta. På hans skola har man haft positiva effekter av att man konsekvent börjat polisanmäla fysiskt våld i skolan.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att skolministern har en väldigt insiktsfull attityd i detta ärende. Beskrivningen av lärargruppers, föräldragruppers och elevgruppers funktion i det här arbetet är precis som en del i ett sådant program som jag efterlyser. Men programmet måste finnas, så att man inte i det dagliga arbetet i skolan glömmer det. Det är så lätt att glömma. Man vill faktiskt inte se mobbning. Det känner vi till som har jobbat som lärare. Det är så lätt att låta bli att se. Det är så lätt för en rektor att tro att han inte har mobbning vid sin skola. Det är i dag lättare än någonsin därför att våra skolor har fått en kraftig nedskärning under de senaste tre åren. Det finns mycket färre vuxna ute på skolgården, färre vuxna som har tid att se till eleverna på raster. Fritidspegagogerna har blivit färre, skolvärdinnorna är borta - ja, allt det där känner vi till. Därför finns det ytterligare skäl att nu inte släppa mobbningsfrågan. Då är mobbningsprogrammet viktigt. Det blir som det checkprogram piloten har när han skall starta. Han måste gå igenom ett antal punkter som han egentligen tycker är jättetrista och inte vill göra, men det måste ske och man får inte missa en enda punkt. Mobbningsfrågan är minst lika allvarlig och borde ha ett sådant checkprogram vid varje skola. Polisanmälning kommer i fråga vid en mycket speciell del, när det handlar om grovt våld. Det kanske inte har så mycket med det här att göra. Jag ser mobbningsprogrammet mera som en viktig del av skolans arbete när det gäller att fostra barnen till en god demokratisk anda. Det handlar alltså om demokratisk fostran som man får på köpet om man har ett effektivt mobbningsprogram. Det är alltså inte bara en sjukdomsbild i skolan som man angriper, utan man får också en bättre skola i stort om man får ett mobbningsprogram.
Herr talman! Jag vill ta fasta på det sista Gunnar Goude sade. Jag tror det är viktigt att man har program eller särskilda metoder mot mobbning. Man får dock inte se det som en särskild lösning, som vissa anställda i skolan arbetar med. Det är en viktig del i skolans hela arbete och för alla som är anställda och arbetar i skolan, och för alla elever. Därför är det viktigt att det finns med som en del i den lokala arbetsplanen och den kommunala skolplanen och inte lyfts ut så att man lägger ansvaret på kanske en eller två personer. Visserligen kan några ha ett särskilt ansvar, men alla måste vara med. Så fort det blir luckor, där barn och ungdomar kan uppleva att vuxna inte har ansvar eller inte ser, då frodas den här typen av våld, trakasserier och mobbning. Till Sten Tolgfors vill jag säga att det självklart är oacceptabelt att utsatta elever tvingas byta skola. Självklart måste mobbning åtgärdas på den skola där man är. Man skall inte vara tvungen att byta skola. Jag vill också ta upp ett problem som också Sten Tolgfors själv nämnde: det finns, tyvärr, skolor som inte vill offentliggöra och visa vilka problem man har. En av orsakerna är att de förväntas konkurrera om elever på en som jag många gånger tycker fiktiv marknad. Det är en av orsakerna till att man inte vågar öppet tala om de problem som finns. Det är viktigt för mig som socialdemokratisk skolminister att slå fast att skolor skall vara öppna och skall samarbeta. Valfrihet på skolans område får inte leda till att det som sker i skolan är affärshemligheter eller att den som leder skolan är en vd. Mobbning och trakasserier kan inte ses isolerat. Det är resultatet av ett samhällsklimat. Därigenom blir problemet större. Det måste hanteras och lösas i skolan, men det har också ett vidare perspektiv. Så sent som i förrgår såg jag ett TV-reportage från USA. Där har segregation och utslagning gått ofattbart långt. Samtidigt som människor lever i något som kan liknas vid permanent krigstillstånd bor välbärgade medelklassfamiljer, företrädesvis vita, i fina villaområden, bara några hundra meter från de slumområden där arbetslösa och utslagna lever i ofattbar misär. Vi är långtifrån den verkligheten i Sverige, men vetskapen om vad en långtgående segregation och utslagning i sin mest extrema form kan innebära gör mig än mer angelägen om att göra också någonting åt de problem som finns i Sverige. Det här är stora politiska frågor, som måste lösas. Kampen för jobben, för att få ordning på statens finanser, med rättvisa i förgrunden, är avgörande för vilket samhällsklimat vi kommer att få. Om vi tillåter en långvarig arbetslöshet och ett stort budgetunderskott kan vi räkna med ett allt hårdare och brutalare samhälle. Därför måste kampen mot mobbning, trakasserier och våld i skolan föras på flera plan. Det är en viktig uppgift i skolpolitiken, i skolan och i den konkreta vardagen i skolan, för mig som ansvarig skolminister och för alla dem som arbetar i skolan och har det konkreta ansvaret för den dagliga verksamheten. Men vi kan inte överlämna problemet enbart till skolan. Det här är ett ansvar för hela politiken, för hela samhället, och det gäller vilket samhällsklimat vi skall ha. Det handlar också om det ansvar som vi alla måste ta på oss, som vuxna medborgare, för en vardaglig solidaritet, där vi måste ställa upp för varandra och där vi alla som medborgare också måste reagera och ingripa när vi ser att barn eller ungdomar utsätts för övergrepp, trakasserier eller mobbning.
Herr talman! Låt mig inledningsvis säga att det gläder mig att skolministern i sitt förra inlägg uppmärksammade den borgerliga regeringens arbete mot mobbning. Man måste konstatera att det finns tydliga samband mellan mobbning och senare former av våld. Det går alltså inte att föra en debatt om ungdomsvåld utan att börja med mobbning, därför att det som börjar med utfrysning osv. går vidare till ren våldsamhet senare. Det andra som är allvarligt är att vår bild av mobbning ofta är fel. Vi tror att både den som utsätts och den som utsätter andra är en svag person. I själva verket visar det sig att den som mobbar andra inte sällan kan njuta av att ge sig på andra, medan den som utsätts ofta är litet osäker eller, om det är en pojke, fysiskt svagare. Det gör det än mer angeläget att vi tar tag i problematiken. Jag vill också slå fast att det aldrig någonsin är den mobbades fel att han utsätts, oavsett vad skälet anges vara av dem som utsätter honom. Ansvaret är alltid och odelat den som utsätter andra. Det är också viktigt att börja tala om mobbning av andra skäl. Inte alla barn som utsätts har någon att tala med. De skäms. De har hamnat längst ned på prestigestegen och vill inte säga det till föräldrar och andra, därför att de förnekar sig själva. Det kan också vara så, om barnet mobbas, att det väcker otäcka minnen till liv från föräldrarnas barndom. Vi måste få till stånd ett annat debattklimat om mobbning och sluta dölja problemen. Själv ser jag skolor som förnekar alla problem som mindre trovärdiga än de som säger att de har problem men att de gör vad de kan för att lösa dem. Det är en trovärdighetsfråga. Jag skulle vilja läsa upp ett citat från en undersökning angående mobbning gjord i Örebro. En flicka i klass 9 säger så här: "Det värsta med mobbning är att det är mer eller mindre accepterat. Vissa menar att det är bra med litet mobbning. Personligen anser jag att man aldrig kan tolerera någon mobbning. Från en som upplevt helvetet i tre år." Det här citatet visar att vi har ett mycket stort arbete med att börja förändra attityderna, som är på väg att gå riktigt snett på våra skolor. Det är attityden att det är litet häftigt att ge sig på andra och attityden att man inte får vara den person man är. Som jag ser det, måste vi pröva allt från särskilda krisgrupper - de planer som skolorna redan i dag har för hur de skall hantera mobbningsproblemen. Det finns mobbningskonsulenter i vissa kommuner. Man kan pröva faddersystem och temadagar samt arbeta med att få in mobbningsproblematiken i den ordinarie undervisningen. Man får inte heller vara rädd för att i riktigt allvarliga fall ta hjälp av barnpsykologer eller polis. Föräldrarna måste också in i skolans arbete på ett helt annat sätt än tidigare, naturligt och integrerat. Det finns också mycket att göra med att aktivt integrera olika grupper av elever på skolorna. Det finns mycket mer att göra.

Herr talman! Den borgerliga regeringen tog initiativ till en lagstiftning, som tydligt anger att det är allas ansvar i skolan att motverka mobbning, och till läroplaner där det också tydligt anges vad som är skolans uppgift. Det var något som vi socialdemokrater välkomnade. Nu har vi gett mycket tydliga signaler, lagar och regler från statens sida. Nu är det dags för kommunerna och för skolorna att göra sitt arbete. Det är ett arbete som man just nu har en nytändning i. Det är många skolor som med anledning av skärpningen i skollagen och de nya läroplanerna har satt sig ned och utarbetat lokala program och börjat diskutera hur man på bästa sätt skall komma till rätta med problemen. Det är fel att säga att vi ingenting gör. Det är väldigt mycket som görs ute i skolorna just nu. Därför skall vi erkänna de problem som finns och erkänna att vi både har och har haft en i vissa fall blundande attityd till mobbning och trakasserier i skolan. Men det är också viktigt att vi säger att vi nu gör saker, och inte sprider bilden av att statsmakten blundar för problemet, för det gör vi inte. Skolan tar nu ansvaret och arbetar med detta. Då är uppgiften för regeringen och för skolministern att fundera på hur man på bästa sätt kan stödja detta arbete. Vi gör det via Skolverkets antimobbningsprojekt. Det är inte alltid ett sådant stöd är verksamt, men det här har visat sig vara det. Därför kommer det att fortsätta. Det har haft mycket god effekt. Man sprider de goda idéer som finns. Idérikedomen och erfarenheterna finns lokalt ute på skolorna. Vår uppgift centralt är att se till att de goda idéerna sprids och att vi uppmärksammar de ställen där man inte hittills tillräckligt har tagit itu med problemen. Jag vill också säga, som jag sade tidigare, att en av de viktiga ingredienserna är att man har ett samarbete med hemmen och det omgivande samhället. Skolan får inte vara en isolerad ö, som är skild från det omgivande samhället. Det är viktigt att föräldrar medverkar i skolan. Det är viktigt att föreningslivet medverkar i skolan och att man har ett samarbete med socialtjänsten och med polisen. Sten Tolgfors tog upp detta att det alltid är den som mobbar som har ansvaret. Jag instämmer i det. Men jag vill också säga att de som tillåter att mobbning sker också har ett stort ansvar. De vuxna som ser ett barn eller en ung människa utsätta någon annan för mobbning eller kränkande behandling har också ett ansvar. Det är viktigt att vi tydliggör det ansvaret. Det har vi gjort. Nu arbetar man med hur man skall ta det här ansvaret på bästa sätt. Jag ser ganska hoppfullt på det lokala arbetet.

Herr talman! Ulla-Britt Hagström har i en interpellation frågat mig om jag har för avsikt att upprätta ett intensifierat samarbete med utbildningsministern för att minska snedbalansen mellan elevens val och arbetsmarknadens behov. Det är en gammal stridsfråga om man skall styra elevernas val av utbildning i gymnasiet så att arbetsmarknadens behov av arbetskraft tillfredsställs. Detta är en fråga som har olika vinklingar både på kort och lång sikt. Det finns mycket som tyder på att de flesta ungdomar väljer utbildning utifrån sin kunskap om arbetsmarknaden. Intresset för ekonomisk utbildning har t.ex. markant sjunkit sedan konjunkturen vände. Detta är då ett kortsiktigt val. För skoltrötta ungdomar kan det allra bästa vara att utgå från sina omedelbara intressen för att få ut något av sin gymnasieutbildning. Detta är visserligen också ett kortsiktigt val. Det kan dock vara bättre för dem att komplettera en gymnasieutbildning efteråt och trivas med sina studier medan de är i skolan. Vissa utbildningar tycks aldrig sjunka i popularitet oavsett arbetsmarknadens utseende, som t.ex. frisörutbildningen. På lång sikt påverkar ungdomarnas gymnasieval inte bara deras egen framtid utan också landets framtid. Jag kan hålla med om att det är för få ungdomar som har verkstadsteknisk eller teknisk utbildning. Men jag tror inte att en styrd intagning till mindre populära program skulle leda till att vi t.ex. får fler verkstadstekniker. Jag tror att det skulle kunna leda till fler avhopp från studierna om eleverna inte känner sig motiverade för den utbildning de kommit in på. Vi måste också ställa oss frågan: Kan det finnas andra utvecklingsområden för Sveriges export än industrin? Jag tror att det fortfarande finns en stor rationaliseringspotential inom svensk industri och att behovet av fler anställda inte kommer att öka markant den närmaste tiden. Jag tror också att skolan och arbetslivet måste tillmötesgå eleverna i större utsträckning. En viktig del i regeringens arbetsmarknadspolitik är den stora investeringen i utbildning. En orsak till arbetslöshet är bristande utbildning och kompetens, och det är därför vi satsar de stora resurserna inom utbildningsområdet. Ungdomar bör också uppmuntras att söka en högskoleutbildning, eftersom en sådan öppnar för ytterligare alternativ på arbetsmarknaden. 1995/96, nära 90 000 extra platser inom den reguljära utbildningen att betalas med arbetsmarknadspolitiska medel. Av dessa är 9 000 högskoleplatser inom området teknik och naturvetenskap, där också de studerande som uppmuntran till studier kan erhålla särskilt studiestöd om de uppfyller kraven för sådant. Ytterligare 65 000 platser föreslås dessutom tillkomma inom arbetsmarknadsutbildningen. Regeringens förslag att kommunerna skall ha ansvar både för utbildning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar upp till 20 års ålder är också ett led i strategin att utbildning skall leda till arbete. Så visst skall gymnasieskolan ha koppling till arbetsmarknaden. Men vi måste lämna gamla hjulspår och försöka utveckla både utbildning och arbetsmarknad så att de förändras och bidrar både till välstånd och välbefinnande. Detta är frågor som är viktiga såväl för mig som arbetsmarknadsminister som för skolministern, utbildningsministern och näringsministern. Jag vet att skolministern anser att elevernas vikande intresse för industriprogrammet bör tas på allvar. Därför kommer en arbetsgrupp inom kort tillsättas inom Utbildningsdepartementet med uppdrag dels att analysera orsakerna till att intresset för industriprogrammet är så dåligt, dels att föreslå eventuella förändringar beträffande innehåll, organisation och konstruktion av industriprogrammet. Representanter för arbetsmarknadens parter kommer att inbjudas till arbetsgruppen.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret på min interpellation om balans mellan gymnasieval och arbetsmarknadens möjligheter. Tyvärr finns det nog inget konstruktivt nytänkande i svaret. Detta är dock ingen fråga som är upphov till någon konflikt mellan de politiska blocken. Snarare tycker jag att vi tillsammans måste sätta in alla krafter för att ungdomarna så tidigt som möjligt skall komma rätt. Man kan säga att ungdomarna i dagens samhälle både har unika chanser och befinner sig i en omöjlig situation. Det finns dels stora möjligheter på IT-området för ungdom i dag, dels intressanta internationella möjligheter. Men motpolen är att arbetslösheten lurar bakom hörnet. Aldrig någonsin har det väl diskuterats, tänkts ut åtgärder och satsats så mycket som nu för att få bukt med arbetslösheten. Ändå sitter våra ungdomar i en mycket svår situation. När jag som 40-talist utbildade mig till t.ex. akademiker visste jag att det fanns ett arbete att få. Samhället går igenom olika faser. För 70-talisternas del talas det om k-samhället - kunskap, kompetens, kreativitet, kommunikation och kultur. Den svenska ungdomen är inriktad på ett rörligt liv med stark betoning av utbildning och arbete. Undersökningar visar också att ungdomar högt värderar familjen och hemmiljön. Vad gäller yrket läste jag från Institutet för framtidsstudier att det viktiga i dag inte är att bli något fint, utan att göra något intressant. Det är också intressant att titta på ungdomars drömmar om yrken. Det varierar givetvis med tiden. Det senaste jag läste var att männens önskeyrken var företagsledare, civilingenjör, arkitekt, polis och byggnadsarbetare. För kvinnorna var det resebyråtjänsteman, journalist, konstnär, artist och polis. Vi har inte nått fram till ett jämställt tänkande vad gäller yrken, kan jag konstatera. Min interpellation har föranletts av den låga ansökningsfrekvensen till industriprogram och omvårdnadsprogram. Jag inser att utbildningen i sig måste ha prioritet i valet, med breda möjligheter från gymnasieskolans ram. Jag inser att eleven själv måste studera efter intresse och sin egen syn på kapacitet. Vi har också hittills misslyckats med att i den grad vi vill t.ex. styra flickor till tekniska utbildningar. Men jag ser också faran. När landstinget Skaraborg, mitt hemlän, hade utbildningen för barn och ungdomsprogrammet fanns drygt 60 intagningsplatser om året. Det täckte ungefär behovet av möjliga arbetstillfällen i länet. När kommunerna tog över barn och fritidsprogrammet blev det drygt 300 platser i länet. Visserligen har fritidssidan kommit till, men i sådana här fall utbildar vi intresserade och godtrogna ungdomar till en tidig arbetslöshet. Kommunerna bygger enligt de siffror jag redovisat i interpellationen alltmer upp gymnasieutbildningen efter elevernas förstaval. Så skall det vara, men det får enligt min mening inte ske oberoende av möjligheten att få jobb på arbetsmarknaden. Det är därför jag efterlyser ett intimt samarbete mellan arbetsmarknadsministern och utbildningsministern. Skolministern skall givetvis också vara med, eftersom det berör gymnasieskolorna. Jag missade att skriva det i min interpellation. Det visar sig också att medelåldern vid komvuxutbildningen sjunker drastiskt. Vi måste också se samhällsekonomiskt på detta. Har vi råd att till hundra procent tillgodose elevernas förstaval för att sedan direkt ge en komvuxutbildning för dem som tänker om eller som inte får ett arbete, då skulle också jag tycka att det är en idealisk lösning. Men så är inte fallet. Vi sitter i en mycket svår arbetsmarknadspolitisk situation. Därför måste vi tillsammans minska snedbalansen mellan elevernas val och arbetsmarknadens behov. För att vi skall klara det måste forskningen i högsta grad vara en tillgång. Herr talman! Vi kristdemokrater önskar också inrätta ett nationellt företagarprogram i gymnasieskolan. Skall vårt land ha någon chans att hålla sig kvar som industrination? Ansökningsfrekvensen till industriprogrammet är oroväckande. Därför tackar jag arbetsmarknadsministern för att han i svaret sade att en utredning skall komma till stånd på detta område. Det är mycket värdefullt att en utredning görs. Som ett mellanstick kan jag säga att vi kristdemokrater har önskat att programmet skall byta namn till teknikprogrammet så att det låter litet mer attraktivt för ungdomar. Det räcker faktiskt inte med de friskolor som har växt upp på detta område inom gymnasievärlden. Jag tror att kommunerna måste samarbeta mer med företagen på orten och att kopplingar måste göras. Jag tror också att man måste tänka på den nya yrkeshögskolan. Hur skall den se ut i framtiden? Skall den bygga på universitetens kunskapssyn eller på erfarenhetsbaserad praktisk kunskap från näringslivet? Tyvärr fick jag inget svar av minister Carl Tham när jag ställde den frågan vid frågestunden i kammaren. En utredning skulle nämligen presenteras inom kort. Det är i sig mycket positivt, men jag tycker inte att det är ett tillräckligt skäl för att en minister i en frågestund inte skall kunna ge svar på en enda fråga. Givetvis ser jag också, som arbetsmarknadsministern gör, andra utvecklingsområden än industrin. Jag vill avsluta med att säga att den största utmaningen måste vara att göra de flesta yrken möjliga att utvecklas i. Vi politiker måste verka för att underlätta ungdomars och arbetsmarknadens möjligheter att mötas. Därför är det en stor utmaning för oss att komma till rätta med att ungdomar i så låg utsträckning söker till industri och energiprogrammen. Det finns också en befogad oro över hur vården och omsorgen skall klara sin personalförsörjning i framtiden, inte minst inom äldreomsorgen. Det får inte bli en sådan snedvridning att konkurrensen till vissa arbeten blir jättehård medan andra områden saknar arbetskraft.

Herr talman! Herr statsråd! Fru meddebattör! Jag måste faktiskt också säga att svaret är ganska tunt. Mitt intryck är att de överläggningar som sker mellan statsråden i Utbildningsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet bara sker på regeringssammanträdena på torsdagarna. Jag tycker att den här frågan är intressant ur principiell synpunkt. Det handlar naturligtvis om hur mycket man skall tillgodose elevens förstahandsval kontra arbetslivets behov. Om vi ser på utvecklingen i Sverige under de senaste tio åren finner vi att detta inte är ett alldeles enkelt problem. Man kan inte tala om exakt hur den framtida arbetsmarknaden kommer att se ut. Min grundinställning är att man skall se till att elevernas förstahandsval tillgodoses. Då blir de mer motiverade för studier, och det är naturligtvis viktigt. Men det finns en del förbehåll. Bland de program som finns i gymnasieskolan i dag finns det en del som är svårare och en del som är lättare. Jag har sett att man ibland har tagit in elever med ganska dåliga betyg på teoretiska utbildningar. Då får man naturligtvis en större avhoppsfrekvens. Därför är det viktigt att man vägleder eleverna i deras val av utbildning. Man kan naturligtvis få ett intryck av att det finns en snedbalans bara när det gäller de yrkesinriktade programmen i skolan. Det är riktigt att det är för få som söker till industriprogrammen. Men den andra delen skall vi inte heller glömma bort, nämligen att det är för få ungdomar som söker till utbildningen på det naturvetenskapliga programmet. I interpellationssvaret sägs det att vi måste ha fler tekniker framöver. Det måste vi ha; det vet vi om. Det måste finnas fler människor på arbetsmarknaden som har kunskap i de naturvetenskapliga ämnena. Man måste börja tidigt, alltifrån lärarutbildningen till grundskolan. Det finns också en obalans när det gäller de yrkesinriktade programmen. Vi vet att det är för få som söker till industriprogrammet, vilket naturligtvis på sikt kommer att få allvarliga konsekvenser. Det finns också andra program, t.ex. medieprogrammet. Efter en sådan utbildning kan det kanske vara svårt att få ett arbete. Vilka krav kommer det framtida arbetslivet att ställa? Man kommer att ställa krav på kunskap i språk, matematik, IT, svenska osv. Därför menar jag att det är viktigt att ungdomar får en bra grundutbildning. Sedan får de specialisera sig antingen i en eftergymnasial utbildning eller direkt ute på arbetsmarknaden. Ulla-Britt Hagström nämner företagsgymnasier. Det är ganska intressant att Volvo och ABB har startat företagsgymnasier. De har ett väldigt bra ansökningsantal. Det är lätt att rekrytera elever till dessa skolor, trots att eleverna inte får något betalt för sitt arbete. Samtidigt är det en vikande trend vad gäller den vanliga gymnasieskolan. Min tanke är att man naturligtvis måste stimulera den här typen av utbildningar. Då får företag och arbetslivet också möjlighet att ta ett större ansvar för utbildningen. Det är också intressant att dessa företagsgymnasier förutom att undervisa i yrkesämnena bygger på fler timmar på de teoretiska ämnena jämfört med den offentliga skolan. Detta görs just för att framtiden kräver det. Internationellt gör man tvärtom. Man ökar tiden på gymnasieskolan, vad gäller både teoretiska ämnen och yrkesämnen. Socialdemokraterna minskar i stället tiden. Det är alltså helt fel väg att gå. I svaret står man inte för något nytt tänkande. Inom utbildningsområdet, där jag jobbar, kan man inte säga att vare sig Ylva Johansson eller Carl Tham är några större innovatörer. Däremot talas det i svaret litet grand om långsiktighet och kortsiktighet. Det är klart att man måste ha en långsiktig politik. Det är därför förvånande att man slår sig litet grand för bröstet och t.ex. säger att man skapar fler utbildningsplatser på högskolan. Det handlar t.ex. om 9 000 högskoleplatser. Man har skapat en gräddfil för vissa människor som skall få betalt för sin utbildning medan andra ungdomar som läser motsvarande utbildning får ta studielån. Det är ganska orättvist. Framför allt är det slöseri med statens resurser. Med tanke på långsiktigheten är det ganska märkligt att man skär ner på forskningen i vårt land, Anders Sundström. Socialdemokraterna gör stora besparingar på forskningen. Forskningen är just långsiktig. I svaret talas det om exportindustrin. Hur skall man kunna stimulera export, uppfinningar osv. när man skär ner på forskningen? Det är en fullständigt vansinnig politik. Man nämner också att kommunerna skall ha det arbetsmarknadspolitiska ansvaret för ungdomar till dess att de är 20 år. Det skall leda till nya jobb. På vilket sätt skapas nya jobb om kommunerna får ansvaret för att det skall finnas praktikplatser och utbildningsplatser? Förklara det för mig! Man har t.ex. tagit bort ungdomspraktiken. Men det skapas inte några nya jobb bara för att kommunerna får ett ansvar. Den arbetsgrupp som skall titta på industriprogrammet är inte ens tillsatt än. Tydligen är anledningen till det att det inte finns tillräckligt många kvinnor i gruppen. Är det viktigare att det finns kvinnor i gruppen än att få i gång arbetsgruppen?
Herr talman! Jag tycket nog att det var ganska långt från Ulla-Britt Hagströms fråga till Ulf Melins inlägg. Men det är inte jag som bestämmer vad som skall handläggas under interpellationsdebatten. Jag skall försöka besvara de frågor som finns. Jag skall börja med att vända mig till Ulla-Britt Hagström. Det är väldigt svårt för oss från den politiska sidan att bedöma hur den framtida arbetsmarknaden kommer att se ut. De historiska erfarenheterna förskräcker. Det är svårt att se hur den framtida arbetsmarknaden kommer att se ut. En erfarenhet är att man ju äldre man blir desto mer beskriver den framtida arbetsmarknaden som den såg ut tidigare. Ungdomen är den generation som lättast ser den framtida arbetsmarknaden. Det är egentligen rätt naturligt. Vad ungdomarna är intresserade av är ju de varor och tjänster som de kommer att handla. Eftersom de flesta jobb skapas genom efterfrågan bestäms väldigt mycket av den framtida arbetsmarknaden av det intresse som den nya generationen visar. Jag tycker att den svenska principen om förstahandsvalet är väldigt viktig och att det är något som vi skall hålla fast vid. Bästa sättet för oss att fundera över den framtida arbetsmarknaden är att då och då åka hem för att träffa de unga och se vad de är intresserade av. Det är ju det som är den framtida arbetsmarknaden. Det här kan alltså vara viktigt för oss i studiesyfte. Så till frågan om varför industriprogrammet går trögt. Jag tycker att ansvaret väldigt mycket vilar på näringslivet självt. Det gäller ju att göra arbetet spännande och intressant. Där finns det mycket att göra. Jag kan som exempel nämna de utbildningar i gymnasieskolan som kopplas till företag. Sådana utbildningar finns både i företagsregi och på en mängd gymnasieskolor på olika orter som är starkt kopplade till företag. Tyvärr har företagen under den mycket djupa lågkonjunkturen, depressionen, valt att upphöra med att rekrytera från nämnda program. De har varit väldigt kortsiktiga och lutat sig mot ungdomspraktiken, ALU och andra typer av åtgärder. Vidare har de trott att man den vägen löser de långsiktiga problemen. Jag vill varna för den typen av lösningar där samhället tar på sig att fixa sådana här saker. Sedan nöjer man sig med detta i det korta perspektivet. Men det leder till att man i det långa perspektivet tappar fina utbildningar. Jag har en mängd exempel på det från de tre gångna åren, vilka Ulf Melin däremot mycket vackert beskriver. Så långt mina synpunkter till Ulla-Britt Hagström. Ulf Melin är orolig över samarbetet i regeringen, men jag kan lova att det fungerar bra. Ulf Melin behöver inte vara speciellt orolig i det avseendet. Vi träffas långt oftare än på torsdagar. Vidare är Ulf Melin bekymrad över att regeringen ger en del möjlighet att få en högskoleplats via arbetsmarknadspolitiken. Det visar att Ulf Melin är litet gammeldags i sitt tänkande. Det var inte utan strid som vi en gång införde arbetsmarknadsutbildning på utbildningsnivåer under högskolenivån. Det framtida samhället kommer att vara ett samhälle där väldigt mycket av arbetsmarknadsutbildningen kommer att ligga på högskolenivå. Undan för undan kommer nämligen gymnasienivån att vara nivån för den grundutbildning som alla genomgår. Därmed kommer arbetsmarknadsutbildningen alltmer att riktas mot mer avancerade utbildningar. När Ulf Melins efterträdare om 15 eller 20 år står här är säkert nästan all arbetsmarknadsutbildning högskoleutbildning. Tiden rinner ifrån. Till sist vill jag säga några ord om kommunernas ansvar, en fråga som Ulf Melin också tog upp. Min erfarenhet av ganska lång kommunalpolitisk verksamhet är att kommunerna är utomordentligt duktiga på att se till att ungdomar har bra aktiviteter och bra utbildning. Att vi avlastar Arbetsmarknadsstyrelsen en del av det jobb som den nu har för unga människor under 20 år och lägger ett lokalt ansvar på kommunerna - kommunerna har ju erfarenhet av att jobba tillsammans med och väldigt nära näringslivet - trodde jag inte skulle bekymra Ulf Melin. Snarare trodde jag att det skulle glädja honom att vi lägger en del av de resurser som i dag finns hos den stora arbetsmarknadsstyrelsen på ett lokalt engagemang mellan kommuner och näringsliv. Jag hoppas att det blir en fin utveckling.
Herr talman! Tala om att styra, arbetsmarknadsminister Anders Sundström! Ni vill t.o.m. styra över de 20-åringar som skulle ha ett jobb till kommunens ansvarsområde. Det vill inte vi. Visst styr eleverna själva sina val. Jag har tittat på en undersökning gjord i Värmland. Ett antal elever har fått frågan om det är betyg, kamrater, föräldrar, löner eller ortens utbildningsutbud som avgör valet. Den enda avvikelsen från att eleverna själva gör ett fritt val var att elever från glesbygd valde yrkesförberedande utbildningar i större utsträckning än elever från tätorter. Bara 15 % av eleverna sade att de hade påverkats av sina föräldrar. Mer än 60 % hade inte bestämt sig för något yrke vid valet till gymnasieskolan - knappt hälften av dem vet att det finns en arbetsmarknad efter utbildningen. 5 elever ansåg att bästa kompisen påverkat deras val. Praoperioden påverkade inte nämnvärt. Denna undersökning visar alltså att eleverna inte är klara över arbetsmarknaden när de gör sitt val. Därför är det viktigt att få i gång t.ex. en företagsutbildning som ett nationellt program som kan utformas så, att det stimulerar till nya kombinationer som inte finns inom gymnasiet i dag, t.ex. teknik ekonomi. Ett varierat gymnasieutbud kräver också att teori och praktik kan varvas. Vi vill ha lärlingssystem och utbildning i yrkesförberedande ämnen i ökad utsträckning i företagsförlagd utbildning eller lärlingsutbildning. Vidare tycker jag att Långtidsutredningen för 1995 i sitt scenario om en arbetslöshet på 5 % år 2010 och 2,5 % i arbetsmarknadspolitiska åtgärder år 2010 är en utmaning för oss. Samtidigt står det i den här boken att det blir svårare för ungdomar att få fäste på arbetsmarknaden. Därför är denna fråga viktig. En ljuspunkt är väl ändå att rekryteringsunderlaget för högre utbildning har ökat. Av de elever som gick ut gymnasiet 1993 hade ungefär 43 000 gått en huvudsakligen studieförberedande gymnasielinje - ungefär 38 % av den totala årskullen. Jag vädjar till Anders Sundström och regeringen. Den 15 mars lämnade nämligen en särskild utredare, Ulf Westerberg, ett förslag till hur den europeiska socialfondens pengar skall användas i Sverige. Enligt förslaget skall kompetensutvecklingen ske direkt i företagen. För att kunna sätta i gång detta skulle företaget få en utbildningscheck som skulle täcka en del av företagets kostnader exempelvis för produktionsbortfall. I varje län skulle ett regionalt program tas fram av företag, arbetsmarknadens parter och myndigheter. Jag vädjar alltså till regeringen om att denna medverkar när väl detta förslag ligger på bordet. Jag tycker också att Agenda 2000 om kunskap och kompetens för nästa århundrade är lika angelägen för arbetsmarknadsministern som för skolministern och utbildningsministern.
Herr talman! Det är möjligt att jag kom ifrån frågan litet grand i mitt inlägg. Men i så fall är vi två som gör det, för i svaret är det som sägs på hela sidan 2 ganska långt från själva frågan. Det handlar om viktiga saker som jag tycker att vi skall debattera. Så till frågan om arbetslivets ansvar. Jag delar Anders Sundströms uppfattning här. Det är klart att näringslivet skall ta ett större ansvar. Man har varit dålig på det. Vi har skilda kulturer mellan skola och arbetsliv, något som Sverige är ganska ensamt om. Jag ser alltså gärna att arbetslivet tar ett större ansvar dels när det gäller företagsutbildningar, som tidigare nämnts, dels när det gäller arbetsplatsförlagd utbildning som vi i dag har stora bekymmer med. Näringslivet måste ta ett större ansvar här. I det avseendet är vi helt överens. Däremot fick jag inget svar på frågan om det här med långsiktigt och kortsiktigt. Det finns trots allt en obalans. Vi kan vara helt överens om att det behövs fler människor med högre utbildning. Den borgerliga regeringen byggde ut rejält under de tre år vi hade makten. Det haltar dock i Anders Sundströms resonemang. Man satsar ungefär 3 miljarder kronor på att 9 000 vuxna skall kunna läsa in en högskoleutbildning. Men samtidigt skär man ned rejält på forskningen. Jag menar att det inte är att se långsiktigt på detta. Vi måste satsa mer resurser på forskning i vårt land för att det sedan skall generera fler arbeten. Dessutom är det djupt orättvist mot alla dem som inte finns i denna gräddfil, dvs. som inte får betalt utan som får ta studielån. Var finns rättvisan, Anders Jag övergår så till frågan om ungdomsintroduktionen. Även jag har ett långt kommunalpolitiskt förflutet. Ansvaret läggs nu på kommunerna. Dessa skall fixa jobb åt ungdomar under 20 år. Men det är en tickande bomb. För att få ungdomsintroduktion och möjlighet att jobba på ett företag behövs det en garanti om att få jobba under en viss tid. Varken de fackliga organisationerna eller arbetsgivarorganisationerna säger sig tro på detta. Om ni skall slå fast ungdomsintroduktionen måste ni se till att reglerna ändras så att ungdomarna kan komma ut på arbetsplatserna, för annars blir det kommunerna som får ta det ansvaret. Därmed får de också ta kostnaderna. För detta får kommunerna inte ett rött öre av Anders Sundström. Låt mig sedan gå över till den här arbetsgruppen på industriprogrammet. Jag skulle vara intresserad av att få ett svar här. Utbildningsdepartementet gick ut med ett pressmeddelande någon gång i höstas om att man minsann skulle ta tag i den här frågan. Nu är det mars månad och denna grupp är tydligen fortfarande inte tillsatt därför att man inte får tillräckligt med kvinnor i gruppen. Då undrar jag fortfarande om det viktiga är könskvoteringen eller att se till att vi kan rekrytera fler ungdomar till industriprogrammet. Vilket är det som är väsentligt, herr minister?
Herr talman! Det är inte så att kommunerna skall erbjuda ungdomar under 20 år ett arbete. Det finns ett antal arbetslösa människor i det här landet, däribland ungdomar under 20 år. Jag tror att kommunerna kan göra en stor insats för de ungdomar som är arbetslösa. Därför föreslår regeringen en särskild åtgärd som innebär att kommunerna kan gå in och ta ett ansvar för ungdomar under 20 år. Det är ingen skyldighet som kommunerna har, utan en möjlighet. Vi tror att kommunen är bättre skickad att göra detta än vad arbetsförmedlingen många gånger är. Det står jag för. Jag tror att jag har ganska torrt på fötterna när jag säger det. Ulla-Britt Hagström tog upp vår utmaning, den höga arbetslöshet som Sverige har. Det är ett jättejobb att ta sig ur den. Ulf Westerbergs rapport är överlämnad till mig. Jag har ju själv tillsatt Ulf Westerberg att göra utredningsförslaget när det gäller mål 4 pengarna. Detta är något som vi nu förbereder för att sedan gå in till EU med för att på det sättet öka satsningarna på kompetens i företagen. Jag är nöjd med det arbete som Ulf Westerberg har gjort. Vi får se hur mycket av detta som går att förverkliga i den process som nu startar mellan regeringen och EU. Ulf Melin talade om den högre utbildningen och forskningsresurserna. Det är inte så att den socialdemokratiska regeringen inte vill satsa mycket pengar på forskning. Vi har haft synpunkter på om forskningen skall styras av medborgarna eller av stiftelser som vi inte har någon insyn i. Vi är då inte Ulf Melin och jag, utan vi är medborgarna i Sverige. Vi kan inte heller tillsätta styrelser i dessa stiftelser. Det är en djupt odemokratisk konstruktion som den förra borgerliga regeringen byggde upp i forskningsstiftelserna. Jag är övertygad om att om socialdemokraterna hade gjort en sådan här konstruktion skulle Ulf Melin ha ägnat åtminstone halva tiden av alla sina anföranden ute i landet åt detta. Om vi hade tillsatt oss närstående personer i dessa styrelser och sett till att ett allmänt val inte heller kunde förändra det skulle det ha varit ett stort nummer i Ulf Melins framträdanden på alla möten. Vi tycker inte om den typen av arbetsorganisation. När det gäller utbildning via arbetsmarknadsutbildning i förhållande till dem som skaffar sig utbildning via lån eller studiebidrag vill jag säga att arbetsmarknadsutbildningen är rättvis i den meningen att vi ger ett extra stöd åt den som är arbetslös. Det skiljer ju inte bara för att man börjar i högskolan. Det är precis samma villkor för den som går i en gymnasieskola. Det är klart att det är en bättre ekonomisk ersättning för en gymnasieelev att leva på utbildningsbidrag via arbetsmarknadspolitiken än att leva på studiebidrag eller studielån. Men alternativet för individen som lever på utbildningsbidrag är att leva på a-kassa, och det är en sämre lösning för samhället och för individen. Jag har så svårt att förstå att denna princip, som vi är så väldigt överens om i den kommunala vuxenutbildningen, i folkhögskolorna och i gymnasieskolorna, helt plötsligt blir en fullständigt tokig idé bara för att man går över i ett nytt utbildningssystem som heter högskola. Jag fattar inte det, Ulf Melin. Jag kan inte hitta något annat argument än att Ulf Melin är efter i tiden. Det som kommer att hända i framtiden är att alla har genomgått en gymnasieutbildning. Innebär det att vi inte längre skall ha arbetsmarknadsutbildningar i det reguljära utbildningsväsendet när vi har fått den situationen? Är det detta som Ulf Melin säger? Skall vi på sikt avskaffa ca 90 000 utbildningsplatser? Om det är så, skall Ulf Melin berätta om detta och inte bara göra denna koppling till högskolan för då är han oerhört konservativ. Och så blå kan han väl ändå inte vara?
Herr talman! Anders Sundström berömmer sig över kommunernas insatser för 20-åringar. Det må så vara, men Anders Sundström visar ju i stället bort ungdomarna från kommunerna. De får inte möjligheter att vara kvar i kommunen genom det kopplade kravet till anställning. Kommunerna har inte inom sin potential möjlighet att anställa. De håller ju på att avskeda folk. Då kan de inte anställa ungdomar på grund av ett kopplat krav. Det har visat sig på den senaste tiden att detta i stället är en nedgång i statistiken för 20-åringarna. Jag vill gå tillbaka till gymnasiet. Den kursutformade gymnasieskolan med åtta kärnämnen som är gemensamma för nationella och specialutformade program där eleverna själva kan sätta samman sitt studieprogram kan ju vara en god väg för att finna en balans mellan utbildning och arbetsmarknadsbehov. Det ger ju en större frihet för kommunerna att erbjuda olika alternativ. Eleverna skall kunna välja arbetstakt osv. Det finns väl ett observandum. Elever i yrkesförberedande program kan ha svårt med allmänna ämnen i vissa fall. Här kan extra stimulans och stöd behövas. Jag tycker att förslaget att erbjuda ett sammanslaget naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt program är positivt. Det kan ju vara en väg att få flera att gå in på naturvetenskapliga studier. Där finns det ju ett stort behov. Det är mycket bättre än att dirigera detta med en massa pengar som ger en stor orättvisa mot andra elever som väljer andra områden. Sedan måste vi rensa i gyttret. Det finns i dag över 300 lokala grenar registrerade av Skolverket. Det leder inte bara till irritation mellan kommuner, det måste ju också vara starkt frustrerande för en ung människa att välja. Jag vill sluta med en ung människas situation i dag. Det finns en intressant rapport till Barn och ungdomsutredningen och Generationsutredningen. Den heter Ungdomars välfärd och värderingar och togs fram av civilminister Inger Davidson och Stefan I en ungsdomsenkät där svarade faktiskt drygt hälften att de trivdes i skolan och mer än hälften av föräldrarna engagerade sig i skolan. Jag skulle vilja att regeringen följer upp detta. Om det är så att nästan hälften av eleverna inte trivs i skolan, som Joakim Fogel fick fram i kapitlet om utbildning, är det mycket oroväckande. Jag vet ju att näringspolitiken också är mycket viktig för att lösa problemen i arbetsmarknadspolitiken, som arbetsmarknadsministern också säger. Jag måste säga att den är a och o. Men NUTEK påvisar starkt i sina dokument behovet av kompetensutveckling som en huvudlösning. Då gäller det att vi erbjuder en utbildning där alla kan trivas.
Herr talman! Anders Sundström säger att jag är konservativ och ligger litet efter. Men jag undrar om det inte är arbetsmarknadsministern som gör det, och det ganska rejält egentligen. Det finns inte speciellt mycket nytänkande här. Vi skall klara ut ett par saker. För det första är det självklart att man skall satsa på utbildning när människor är arbetslösa. Det gjorde den borgerliga regeringen, och det gör ni. Det tycker jag är rätt. Men vad jag vänder mig emot när det gäller dessa NT-platser, Anders Sundström, är att de är till för människor som inte är arbetslösa. Här försökte ministern blanda bort korten. Man behöver inte vara arbetslös för att få den högskoleutbildningen och också få betalt för att gå den utbildningen. Det är detta jag tycker är att ge dem en "gräddfil". Sedan gällde det svaret på frågan: Är det rimligt att man då satsar 3 miljarder kronor på detta samtidigt som man drar ner forskningsresurserna? Då förde Anders Sundström ett resonemang om dessa stiftelser. Det är sant att vi har olika uppfattningar om detta. Men kom inte och påstå att vi har handplockat människor som skall sitta i dessa stiftelser! De är valda via valförsamlingar. Sedan kan man ha olika uppfattningar om detta. Det är helt okej. Men kom inte och påstå att vi skulle ha handplockat folk! Det har vi faktiskt inte gjort. Anders Sundström svarar inte på frågan om att ni har gjort nerdragningar på forskningen. Anders Sundström säger här att socialdemokraterna satsar på forskning. Men ni har ju dragit ner på forskningsanslagen. Det är bara att läsa i budgetpropositionen så ser man det. Så till frågan om man är arbetslös eller inte: Om man är arbetslös och skall få bidrag är det faktiskt skillnad på att gå en studieförberedande eller en yrkesförberedande komvuxutbildning. Det finns alltså skillnader där också. Jag får inte heller något svar på frågan om varför arbetsgruppen inte har kommit i gång. Det är ganska talande. Man sitter uppenbarligen i rejäl långbänk på Utbildningsdepartementet, och det skall jag kanske i och för sig inte lasta Anders Sundström för. Det vore bra om man tog en kontakt så att arbetet kommer i gång någon gång, i stället för att hålla på att jaga kvinnor. Jag tycker att man i den arbetsgruppen också skulle titta på rekryteringen av elever till de naturvetenskapliga och tekniska utbildningarna. Det sades att det är brist på nytt tänkande i vårt parti. Det vi satsade på, och det jag tycker är viktigt att satsa på, är exempelvis utbildningscheckar och trainee-utbildningen. Detta har ni tyvärr tagit bort av rent dogmatiska skäl, antar jag. Jag hoppas att man verkligen tar tag i frågan när nu utredningen om eftergymnasial kvalificerad utbildning kommer om ett par veckor.

Frågorna redovisas i bilaga som fogas till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 28 mars.

Fru talman! Lennart Daléus har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att strikt tillämpa offentlighetsprincipen för EU-handlingar. Enligt Lennart Daléus visar uppgifter som redovisats i en bilaga till tidningen Journalisten en klart förändrad tillämpning av offentlighetsprincipen efter det svenska medlemskapet i EU. Ja, man kan säga att tillämpningen av offentlighetsprincipen har förändrats sedan Sverige blev medlem i EU. Men det är felaktigt om frågeställaren därmed tror att förändringen har inneburit ökad sekretess. Det förhåller sig nämligen precis tvärtom. Sedan den 1 januari i år har regeln om utrikessekretess i sekretesslagen ändrats så att det numera, till skillnad mot tidigare, råder en presumtion för offentlighet för alla uppgifter som rör utrikes ärenden. Som jag tidigare sagt här i riksdagen innebär ändringen en viktig omläggning av den grundläggande synen på utrikessekretessen. Det är inte längre möjligt att utgå från att sekretess råder i utrikes ärenden. Självklart kommer det fortfarande att finnas ett behov av sekretess för uppgifter som rör Sveriges förbindelser med andra medlemsländer och med de olika EU institutionerna. Känsliga uppgifter kan således även nu hemlighållas men sekretess kan inte förutsättas på det sätt som tidigare var möjligt. Uttalandet att offentlighetsprincipen kan verka som ett instrument för ett öppnare EU har därför sedan årsskiftet ännu större giltighet än tidigare. Jag har läst artikeln i Journalisten och jag har också deltagit i ett seminarium där undersökningen presenterades. Jag hävdade då med viss styrka, och jag gör det gärna också här i riksdagen, att det är självklart att varje svensk myndighet som har att pröva om sekretess föreligger för en viss uppgift alltid skall göra denna prövning enligt svensk lag. Bedömningen av vilka uppgifter som kan lämnas ut får avgöras i varje enskilt fall, med utgångspunkt i att presumtionen är för offentlighet. Självfallet åligger det varje myndighet att leva upp till de krav, bl.a. kravet på skyndsamhet, som ställs på dem i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen vad gäller hanteringen av allmänna handlingar. Av vad jag nu sagt torde stå klart att jag inte har någon annan uppfattning i dag än den jag angav den 17 januari, nämligen att det inte finns anledning för regeringen att nu vidta några åtgärder i denna fråga.
Fru talman! Jag tackar naturligtvis justitieministern för svaret. Skälet till att jag ställde frågan är att jag är mycket angelägen om att det som många av oss som var positiva till ett svenskt EU-medlemskap anförde före folkomröstningen också får en verklighet nu sedan vi blivit medlemmar. Jag frågar efter hur tillämpningen av offentlighetsprincipen sker, eftersom jag tycker att det finns tecken som tyder på att den brister. Det justitieministern svarar på är vad offentlighetsprincipen innehåller och hur den har förändrats. Den beskrivning som justitieministern ger är naturligtvis riktig. Men det intressanta som har framkommit, bl.a. i det material jag hänvisar till, är att tillämpningen kan ifrågasättas. Jag ifrågasätter alltså inte offentlighetsprincipen och vad den innebär eller borde innebära. Men jag undrar över tillämpningen. Jag får lätt intrycket att det numera i statsförvaltningen, inte minst i regeringskansliet, finns flera olika diarier som icke fanns före ett svenskt medlemskap. Det vore bra om justitieministern kunde svara på om det numera existerar parallella diarier, där ett av dem, det som är relaterat till EU-frågor, är svårare att komma åt för den som vill än de andra. Den andra frågan som är intressant är om det finns annan märkning, låt oss kalla det annan hemligstämpling eller annan sekretesstämpling, än vi är vana vid i Sverige. Innebär t.ex. det engelska ordet "restraint" på ett material från EU möjlighet eller skyldighet - jag är lika orolig för möjligheten - för en svensk myndighet att markera den handlingen på ett sådant sätt att det senare vägleder myndigheten i sekretesshanteringen av den? Jag hade intrycket att hemliga handlingar stämplas med hemlig. Därutöver råder icke någon märkningsmöjlighet i Sverige. Har det uppkommit en annan märkningsmöjlighet? Tillämpas en sådan märkningsmöjlighet? Är den i sådana fall förenlig med en strikt tillämpning av offentlighetsprincipen?
Fru talman! Lennart Daléus säger att det finns tecken på brister. Jag vet faktiskt inte riktigt vilka slutsatser man kan dra av den presentation som har lämnats i tidningen Journalisten. Det kom också fram vid det seminarium där redovisningen av uppgifterna från journalisterna diskuterades. Det är möjligt att resultatet visar på att det finns brister i handläggningen hos myndigheter, att det går för långsamt, att det tar för lång tid innan man har tagit ställning till om en handling kan lämnas ut eller inte. Eller är det möjligtvis, mot bakgrund av de faktiska förhållandena, att det är ett stort antal dokument man begär, att det är nya dokument, att de är okända för tjänstemännen, att det tar tid att gå igenom dem och göra bedömningen, ett gott resultat? Det går faktiskt inte att dra några slutsatser. Jag skulle ändå för min del vilja utgå från att det finns vissa brister, mot bakgrund av de sakförhållanden jag redogjorde för. Det handlar om en oändlig mängd nya handlingar som många myndigheter har att hantera. Det finns en ovana i detta, en obekantskap med innehållet i handlingarna. Man måste vara mycket mer noggrann när man läser igenom och gör den bedömning som man är skyldig att göra enligt svensk lagstiftning. Det här är säkert problem som, om de föreligger, är av övergående natur. Det har införts s.k. EU-diarier på sina håll. Anledningen till det är att man har velat underlätta för dem som i dagens läge är särskilt intresserade av att få en överblick över de handlingar som kommer in till svenska myndigheter och att hitta det man är intresserad av. Därför finns det ibland särskilda EU-diarier. Beträffande dem gäller naturligtvis inga andra regler än för andra diarier. De är tillgängliga och skall syfta till att underlätta sökandet efter handlingar som man vill se. Det är alltså inte på något sätt svårare att komma åt dessa handlingar. Tvärtom skulle jag vilja säga att de underlättar. Frågan om det förekommer någon annan märkning väntar jag med att svara på tills jag får en replik till.
Fru talman! Jag fick ett annat intryck av det material jag refererade till när det gällde lättillgängligheten i det vi kallade EU-diarierna. Men det skall jag låta vara osagt, eftersom jag inte var med på det seminarium som justitieministern refererade till. Däremot inträffar något egendomligt nu. Justitieministern säger att hon utgår från att det finns brister, att det är en oändlig mängd handlingar och att detta är av övergående natur. Det var litet därför jag ställde frågan. Jag utgick också från att det fanns brister, inte minst mot bakgrund av det material jag har kunnat ta del av. Då är min fråga: Vilka åtgärder skall man vidta för att rätta till bristerna? Jag tror inte att sådant är enkelt och av övergående natur. Utgår t.ex. enskilda tjänstemän felaktigt från att sekretess är utgångspunkten och inte offentligheten, måste det självfallet rättas till. Vi kan inte vänta och hoppas att den här frågan kan tänkas bort. Jag förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att just korrigera de brister regeringen själv uppenbarligen har iakttagit.
Fru talman! Nu skall vi skilja på vad det var jag utgick ifrån att det kunde vara problem med, nämligen själva hanteringen och den tidsutdräkt som en del kan uppleva när man i dag begär att få ut en handling. En helt annan fråga är huruvida det skulle begås felaktigheter i bedömningen av huruvida en handling skall lämnas ut eller inte. Det har jag inte kommenterat och det har jag ingen uppfattning om. Den frågan kan bara prövas i vanlig ordning genom att den som anser att han felaktigt inte har fått ut en handling överklagar till nästa instans. Även om vi har mycket duktiga tjänstemän i vår statsförvaltning utgår jag ifrån att det är en svårighet när man från den ena dagen till den andra hamnar i en situation där man skall hantera nya handlingar i stora mängder. Det var vad jag syftade på. Detta måste rimligtvis leda till att det inte kan gå lika smidigt som det gjorde tidigare. Men det är som sagt var övergående, för jag vet att varje myndighet gör stora ansträngningar för att snabbt sköta uppgiften att bedöma om handlingar kan lämnas ut eller inte. Jag hann inte ta upp frågan om märkningen den här gången heller. Jag återkommer.
Fru talman! Då blir frågan av helt annan karaktär. Det som har inträffat är nämligen inte någonting som var oförutsebart, nämligen att vi skulle bli medlemmar i EU. Man vet också att offentlighetsfrågan hör till det som har varit mest ifrågasatt, mest kritiserat av dem som inte ville att vi skulle bli medlemmar. Hade det inte varit lämpligt att förbereda sig och i tid agera så att de brister som vi uppenbarligen är överens om finns, åtminstone i hantering, tidsutdräkt och annat, hade kunnat elimineras? Om man förvissat sig om att den här hanteringen hade fått de resurser och det material som behövdes, tror jag att det hade varit att göra även den fortsatta debatten inför valet till EU-parlamentet en god tjänst. Då återvänder jag till frågan, fru talman: Har t.ex. begreppet "restraint" någon betydelse i den svenska hanteringen av sekretessfrågor? Jag vågar fråga detta därför att det i sådana fall är någonting som, såvitt jag begriper, tillämpas i de verk och myndigheter som justitieministern direkt är delaktig i, nämligen regeringskansliet. Jag vill sluta med en hypotetisk fråga: Skulle de överklaganden som uppenbarligen finns i mängd kring flera av de här frågorna visa sig vinna bifall i högre instans, är justitieministern då beredd att vidta några åtgärder för att korrigera det tillvägagångssätt som finns?
Fru talman! Det är klart att vi kan diskutera hypotetiska fall och vad vi skall göra i olika situationer. Men jag tycker inte att det förefaller särskilt meningsfullt att vi ägnar oss åt frågan huruvida det görs riktiga bedömningar eller inte, när alla tecken hittills tyder på att det inte görs några felaktiga bedömningar. Nu skall jag prata om märkningen. Utgångspunkten för den diskussionen måste vara att det är svensk lag som gäller. Det betyder att det inte finns någon märkning. Det är inte ens så att vår egen märkning, nämligen den s.k. hemligstämpeln, innebär någonting i sig. Svensk lag kräver att varje gång en handling skall lämnas ut skall det göras en bedömning av huruvida den omfattas av sekretess eller inte. Därvidlag har det alltså ingen betydelse vilken stämpel som sitter på handlingen, vare sig det är en svensk stämpel eller en utländsk. Sitter "restraint" på, och det gör det på nästan alla handlingar som kommer från EU, har det ingen vägledande verkan för den svenska myndigheten. Den har att göra sin bedömning utifrån svensk lagstiftning.
Fru talman! Om det skulle vara så att stämpeln "restraint" har lett myndigheter, t.ex. delar av regeringskansliet, till särskilda märkningar, är justitieministern då beredd att se till att det blir någon förändring på den punkten? Jag märker att vi kan ha olika utgångspunkt när det gäller vad som är hypotetiskt eller inte. Jag skulle kunna säga så här: Man får lätt intrycket när man läser tidningen Journalisten och av annat material att allt inte skulle vara helt bra ställt efter det svenska medlemskapet med tillämpningen av den offentlighetsprincip som jag hyllar.

Fru talman! Jag skulle rekommendera Lennart Daléus att försöka skapa sig en egen uppfattning och inte lita på vad journalister säger och på vad de har upplevt. Det vore mycket värdefullare för riksdagen, tror jag, om Lennart Daléus hade en egen uppfattning i den här frågan. Då skulle vi kunna föra en diskussion utifrån Lennart Daléus erfarenheter. Jag protesterar särskilt mot påståendet att det i regeringskansliet skulle förekomma att restraintmärkning leder till någon särskild märkning. Detta är icke fallet. Vad gäller åtgärder för att säkerställa kunskap och kompetens hos dem i regeringskansliet som skall handlägga detta vill jag hänvisa till den promemoria som rättschefen vid statsrådsberedningen har tagit fram och låtit sprida bland tjänstemännen för att underlätta deras hantering av de här frågorna. Jag tror att det har inneburit att hanteringen av EU-handlingar ur offentlighetsprincipens synvinkel fungerar mycket väl i regeringskansliet.

Fru talman! Ragnhild Pohanka har frågat mig om regeringen tänker ompröva sitt ställningstagande till tullunionsöverenskommelsen med Turkiet. Ragnhild Pohanka tar också upp andra frågor rörande situationen i Turkiet, som jag gärna vill kommentera. Den 6 mars fattade EU:s ministerråd ett principbeslut om att ingå ett tullunionsavtal med Turkiet. Flera steg återstår emellertid innan tullunionsavtalet kan träda i kraft. Jag tänker givetvis främst på Europaparlamentets behandling av tullunionsöverenskommelsen. Tullunionen är av stort värde av flera skäl. Den underlättar för Turkiet att komma till rätta med de ekonomiska och sociala problemen i landet, och den skapar förutsättningar för en lösning av Cypernfrågan och därmed för en stabilisering i hela regionen. Därmed gagnar tullunionen också demokratin i Turkiet. Dessutom skapar den utvidgade politiska dialog som är en del av tullunionsöverenskommelsen bättre möjligheter till påverkan än en politik som innebär att Turkiet isoleras. Företrädare för människorättsorganisationer i Turkiet har uttalat sitt stöd för detta synsätt. Genom att inlemma Turkiet i det europeiska samarbetet bidrar vi till att motverka de krafter i Turkiet som ifrågasätter värdet av demokrati och mänskliga rättigheter. I förhandlingarna om en tullunion har Europeiska unionen betonat att Turkiets fortsatta närmande till EU förutsätter att landet respekterar de mänskliga rättigheterna. Detta synsätt präglar den gemensamma politiska deklaration som EU-länderna och Turkiet antog den 6 mars. Den innehåller också ett åtagande från Turkiets sida att snabbt genomföra reformer på yttrandefrihetens område. Europaparlamentet har klart uttalat att efterlevnad av internationella åtaganden om respekt för de mänskliga rättigheterna är ett villkor för att tullunionsöverenskommelsen skall godkännas av parlamentet. Både under den fortsatta beslutsprocessen och efter ett ikraftträdande av tullunionsöverenskommelsen kommer Sverige, tillsammans med övriga EU-länder, att noga följa utvecklingen i Turkiet, särskilt med avseende på respekten för de mänskliga rättigheterna. Vi kommer härvid att kräva att den turkiska regeringen uppfyller de åtaganden som gjorts gentemot EU. På samma sätt förutsätter vi att Turkiet lever upp till sina förpliktelser som medlem av FN, Europeiska säkerhets och samarbetsorganisationen OSSE och Fru talman! Jag vill uttrycka min djupa oro över den turkiska krigsmaktens omfattande attacker i norra Irak. Detta slags militära operationer på främmande stats territorium strider mot grundläggande folkrättsliga principer om respekt för den territoriella integriteten och den humanitära rätten. Det är oacceptabelt att oskyldiga civila och flyktingar drabbas av striderna. Den turkiska regeringen bör snarast dra tillbaka trupperna från norra Irak. EU:s ordförandetrojka, dvs. utrikesministrarna från Frankrike, Tyskland och Spanien, besökte Ankara i förra veckan. I samtalen med den turkiska regeringen uttryckte ministertrojkan på hela EU:s vägnar sin djupa oro över den militära operationen i norra Irak. Detta har Sverige och flera andra medlemsländer ställt sig bakom. Sverige har, såväl i bilaterala kontakter som inom ramen för EU, OSSE och Europarådet, krävt respekt för de mänskliga rättigheterna i Turkiet. Jag hade själv tillfälle att ingående och konkret diskutera dessa problem när den turkiske utrikesministern besökte Stockholm i februari. I samtalen underströk jag vidare att den kurdiska frågan måste få en politisk lösning. Sverige har vid upprepade tillfällen uttryckt sitt stöd för den kurdiska minoritetens krav på respekt för sina kulturella rättigheter. Av detta följer att det är djupt oroande att politiska partier förbjuds att verka i Turkiet och att folkvalda parlamentariker döms till långa fängelsestraff. Kurderna måste fritt kunna välja sina egna företrädare till parlamentet i Ankara. Fru talman! Det är viktigt att inte sätta likhetstecken mellan kurdernas kamp för sina rättigheter och PKK:s kamp för ett självständigt Kurdistan. PKK har bevisligen gjort sig skyldigt till terrordåd, såväl i Turkiet som i andra länder. Sverige betraktar inte Sverige stöder Turkiets territoriella integritet och dess rätt att bekämpa terrorism i landet. Kampen mot terrorismen måste dock föras inom ramen för rättsstatens principer och med beaktande av respekten för de mänskliga rättigheterna. Terrormetoder är aldrig acceptabla. Jag tar bestämt avstånd från de attentat som riktats mot turkiska intressen i Stockholm och i andra västeuropeiska städer den senaste tiden. Svenska myndigheter kommer att göra allt för att ställa de skyldiga till dessa dåd till svars.
Fru talman! Jag får tacka för svaret, som var långt, utförligt och väldigt värdefullt. Men jag vill opponera mig litet. Trots att det gått 46 år sedan FN-resolutionen om de mänskliga rättigheterna fastställdes och har antagits av medlemsländerna, bl.a. Turkiet, kränks dessa rättigheter även i Turkiet. Inte ens den mest grundläggande rättigheten, rätten till liv, respekteras. Under 1994 ökade kränkningarna av mänskliga rättigheter i Turkiet. Försvinnanden, byförstörelse, förföljelse av journalister, terror, förtryck, mord och tortyr förekommer. Även jag fick träffa den turkiske utrikesministern tillsammans med representanter för de andra partierna. Han använde samma skäl, samma formuleringar om demokratiprocess och förbättringar för mänskliga rättigheter som turkiska ambassadören Erdil K Akay i sin skrift till Miljöpartiet 1990. Situationen har hela tiden blivit värre för minoriteter och oliktänkande i Turkiet. Fängslandet av parlamentariker är toppen på ett isberg som vi har opponerat oss emot från Sveriges sida. Det värsta som kunde hända har nu hänt. 35 000 soldater, understödda av pansar och flyg, har dragit in i den norra turkkontrollerade delen av Irak. Det pågår ett inbördeskrig sedan flera år i Turkiet. Sverige borde egentligen säga nej till en tullunion och i alla officiella sammanhang kräva att Turkiet skall respektera mänskliga rättigheter i sitt eget land och i grannlandet. Jag försvarar inte PKK:s gerillakrig i Turkiet med starka inslag av våld. Jag fördömer terrordåden i andra länder som skett den senaste tiden. Efter decenniers förtryck av mänskliga rättigheter, mord och tortyr har turkiska staten delvis skapat den situation som nu råder i Turkiet.
Fru talman! Det är sant att det pågår allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Turkiet. Vi är överens om fördömandet av den militära attacken i norra Irak från turkisk sida. Man kan säkert fortsätta att i detalj räkna upp olika saker som vi är kritiska mot. Jag har ingen svårighet att följa med i den uppräkningen alls, jag känner väl till det. Frågan är hela tiden hur vi bäst skall kunna gagna en positiv utveckling. För mig och för de andra utrikesministrarna inom EU har det varit tydligt att om vi gör försök att isolera Turkiet och på det viset gör det svårare för den turkiska befolkningens sociala och ekonomiska utveckling, är det att direkt gynna de mörka krafterna och missgynna de demokratiska krafterna. Därför har vi tyckt att det ändå är viktigt att man öppnar för en tullunion. Nu är den processen inte färdig. Den skall pågå under hela 1995 där bl.a. Europaparlamentets beslut kommer att vara mycket viktigt, helt avgörande. Vi får tillfälle många gånger att återkomma till frågan, men det här är bevekelsegrunderna till att vi har velat acceptera en tullunion.
Fru talman! Man kan självklart dra den slutsats som utrikesministern har dragit och hoppas att det skall bli bra. Men man kan också dra den slutsats som jag har dragit, att man först vill kräva att det skall bli förbättringar innan man accepterar. Även ett minsta steg i rätt riktning skulle få mig att tveka om jag har rätt. Turkiet åsåg också Saddams förstörelse av ännu flera kurdiska byar än i Turkiet. Det var över 4 000 där, mer än 2 000 i Turkiet. Det internationella samfundet ingrep inte, inte ens med anledning av de kemiska bombningarna av bl.a. staden Halabja. Jag tänker då på FN och Europarådet. Jag vet att Sverige opponerade sig här. I Turkiet pågår ett folkmord, ett etniskt och rent fysiskt folkmord. De logiska kullerbyttorna att först konstatera att det förekommer förtryck och terror och sedan släppa in landet i EU som medlem i en tullunion får mig att fundera.

Fru talman! I allt arbete för ökad respekt för mänskliga rättigheter måste man både säga ifrån när kränkningar begås och också positivt stimulera en utveckling. Det är dessa två ben som jag försöker stå på, alltså både att vara tydlig i vårt avståndstagande när det behövs och att inte stänga dörren för att delta i någonting positivt. Jag tror att processen kring tullunionsavtalet kan leda till någonting gott. Jag är inte säker, för det kan man dess värre aldrig vara. Men jag tror att vi gör de mänskliga rättigheterna en större tjänst genom att faktiskt arbeta i processen med tullunionsavtalet än om vi stänger dörren och isolerar
Fru talman! Jag tycker inte att jag kan se det så. I en förhandling eller vid beslut om en så viktig sak som en tullunion borde man ge från båda sidor. Turkiet har inte gett någonting annat än ord. En handelsunion innebär ett verkligt handlande, men Turkiet har som sagt inte gett annat än ord. Det har Turkiet hållit på med systematiskt under decennier. Inför folkomröstningen om EU hävdades det med emfas att det endast gällde demokratiska stater när vi skulle gå med i EU. Det här är inte ett inlemmande i EU, det vet jag, men vi backar delvis från våra principer om vi tar in ett land i ett så nära samarbete som en tullunion. Det är omöjligt att erkänna Turkiet som ett demokratiskt land i dag. Turkiet har inte på något sätt levt upp till de krav som man måste ställa på det. Europaparlamentet har ju hittills sagt nej. Frågan skall nu tillbaka till parlamentet. Där finns det tydligen en majoritet som delar min uppfattning. Jag sätter mig inte emot för all framtid, men i dagens läge ser jag inget skäl att ha en tullunion med ett land som handlar på det här viset.
Fru talman! Turkiet har under den här processen, vid framarbetandet av ett tullunionsavtal, gjort åtaganden också vad gäller ökad respekt för mänskliga rättigheter. I hela paketet, där själva tullunionsavtalet är den formella basen, ingår en ramöverenskommelse. Den innehåller mycket av förpliktelser gentemot EU för att det skall fungera väl mellan EU och Turkiet. Det handlar om just mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, ändringar i konstitutionen på olika sätt, ett hanterande i fängelser, att man säger nej till tortyr osv. Det här finns alltså med i det paket som EU kommissionen småningom kommer att överlämna till Europaparlamentet för ställningstagande - för att godkänna eller avslå det hela.
Fru talman! Under den tid som förhandlingarna har pågått har man mördat advokater, bränt tryckerier med oppositionella tidningar, man har mördat människor vid en fredlig demonstration i Istanbul och man har gått in i Irak. Detta ha skett medan förhandlingarna har pågått. Då menar jag att orden från regeringen inte har någon substans, inte något värde.
Fru talman! Det får ändå inte vara så att vi inte tror på våra arguments tyngd och genomslagskraft. Vi som verkligen står upp för mänskliga rättigheter måste kunna tala med andra regeringsföreträdare, politiker för att de skall kunna ta till sig vad vi säger. Det är det som vi har gjort med det här avtalet som bas.

Fru talman! Eva Zetterberg har frågat mig när direktiven till en utredning om vård och stöd till barn och ungdomar med psykiska störningar beräknas komma och när utredningen skall tillsättas. Utkast och direktiv har tagits fram inom Socialdepartementet och är för närvarande ute på delning. Med hänsyn tagen till delningstiden, inarbetande av synpunkter m.m. beräknar jag att regeringen kommer att kunna besluta om utredningen före utgången av april månad.
Fru talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på min fråga. Jag välkomnar att direktiven snart är klara och att utredningen kan tillsättas. Jag kan också konstatera att det hela har tagit lång tid. Jag hoppas att socialministern är villig att tillstå att det har tagit alltför lång tid. Det rör sig omkring ett år från det att riksdagen fattade sitt beslut till dess att utredningen är tillsatt. Det förhållningssättet och den långa handläggningstiden tycker jag inte att riksdagen bör kunna acceptera i fortsättningen. Jag vill också understryka att det är viktigt att utredningen blir parlamentariskt tillsatt, att vi från olika partier kan tillsätta var sin representant så att det blir en allsidig belysning. Slutligen är det angeläget att utredningen kommer i gång snabbt och att det utfärdas sådana direktiv som gör att den kan agera under kort tid med stora resurser, eftersom det rör sig om ett väldigt eftersatt område. Det var just det som socialutskottet konstaterade i våras, att den psykiska hälsan för barn och ungdom är minst sagt lika eftersatt som när det gäller vuxna.
Fru talman! Jag kan hålla med Eva Zetterberg om att det inte är rimligt att man väntar så länge på att en kommitté skall tillsättas. Det finns naturligtvis bakomliggande skäl till det. Nu kommer utredningen i gång, och jag skall ta till mig de synpunkter som Eva Zetterberg har när det gäller sammansättningen.
Fru talman! Jag vill bara tillägga att efter det att riksdagen fattade beslutet har det kommit ytterligare signaler från landets BUP och BPU-kliniker om hur andelen barn med psykiska problem ökar. Senast i går hörde jag från förskolepsykologer i Malmö, där man har gjort en stor kartläggning av förskolebarn, att gruppen med barn som behöver särskilt stöd ökar. Möjligheterna att ge sådant stöd till barn som inte har fysiska utan psykiska hinder har varit mycket begränsade. Jag hoppas att utredningen kommer i gång snart och att den kan göra ett bra arbete.

Fru talman! Eva Zetterberg har frågat mig om jag avser att klargöra att rätten till kostnadsfri akutsjukvård för flyktingar innefattar förberedelser för förlossning samt aborter utan risk för att personal skall bryta mot sekretesslagen. Jag vill då först klargöra vissa bestämmelser om flyktingars rätt till hälso och sjukvård. Flyktingar som beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige har samma rätt till hälso och sjukvård som andra människor som är bosatta här. Vuxna asylsökande som omfattas av denna lag ges omedelbar vård och vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och vård och åtgärder enligt smittskyddslagen samt omedelbar tandvård och tandvård som inte kan anstå. För besök hos läkare eller tandläkare får den asylsökande betala en vårdavgift på 50 kronor förutsatt att vården ges av en läkare eller tandläkare som Invandrarverket har anvisat eller inom den offentliga primärvården. Förebyggande barn och mödravård som ges inom den offentliga vården är kostnadsfri för den asylsökande liksom förlossningsvård. Staten lämnar ersättning till vårdgivaren. När det gäller asylsökande barn som är under 18 år har de i princip rätt till samma hälso och sjukvård samt tandvård som bosatta barn. Också för denna vård lämnas statlig ersättning. 4 § följer att landstingen skall erbjuda omedelbar hälso och sjukvård åt den som vistas inom landstinget utan att vara bosatt där. Det innebär att landstinget har en skyldighet att ge sådan vård även till en utlänning som håller sig gömd. Utlänningar som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas har inte rätt till ekonomiskt bistånd för sitt uppehälle, och Invandrarverket ersätter inte heller eventuella vårdkostnader som uppstår under sådan tid. Detta innebär att det i praktiken blir landstingen som får stå för kostnaderna för akutsjukvård för dessa utlänningar. Hälso och sjukvårdspersonalen kan också ge sådan vård utan att bryta mot sekretesslagen, då dess bestämmelser inom hälso och sjukvården och för dess personal innebär att personalen inte får lämna uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Men detta innebär inte att personalen alltid kan skydda den som håller sig gömd genom att förneka att han eller hon behandlas på vårdinrättningen. Hälsooch sjukvårdspersonalen är enligt lag om åliggande för personal inom hälso och sjukvården skyldiga att lämna ut uppgifter om någon vistas på en sjukvårdsinrättning om det begärs av bl.a. domstol, åklagar eller polismyndighet. Å andra sidan finns det inte någon skyldighet för hälso och sjukvårdspersonalen att på eget initiativ underrätta t.ex. polisen om detta.
Fru talman! Jag vill tacka Ingela Thalén för svaret även på den här frågan. Det finns relativt klara linjer när det gäller frågan om akutsjukvård för asylsökande flyktingar. Det har också nyligen kommit en skrift med allmänna råd från Socialstyrelsen. Däremot uppfattar jag problemen som störst - det finns problem även på andra områden - när det gäller flyktingar som har fått avvisningsbeslut men som av olika skäl håller sig gömda. Ingela Thalén har säkert klart för sig den debatt som har förts inom landstinget i Stockholm. Från mödrahälsovården i bl.a. Hallunda har man gjort oss politiker uppmärksamma på hur svårt personalen kan ha det i den konkreta situationen. Det har inte funnits klara riktlinjer om att personalen inte är skyldig att bryta mot sekretessen. Först på ett mycket sent stadium har det kommit besked om att personalen har all rätt att ge denna sjukvård utan att för den skull bryta mot sekretessen. Däremot framgår det tydligt att man, om man blir anmodad, är tvungen att lämna ut uppgifter till polis och åklagare. Den fråga som är oerhört väsentlig och som kvarstår gäller kostnaden. I praktiken förhindrar man på grund av kostnaden att asylsökande och utlänningar med avvisningsbeslut får akutsjukvård, exempelvis vid förlossning, vid abort eller vid nödvändiga besök efter förlossning. Det har i ett flertal fall hänt att flyktingar har avvisats på grund av kostnaden, att man från sjukhusets sida inte har kunnat betala en absolut nödvändig och mycket akut insats. Det är just på det området som jag menar att Ingela Thalén borde gå ut och informera landstingen om att de har den möjligheten och därför borde kunna ge den sjukvård som krävs.
Fru talman! Mödrahälsovård och barnhälsovård är ju kostnadsfria för asylsökande. Vid akuta sjukdomsfall, t.ex. om man står inför en förlossning och kan konstatera att kvinnan är i ett sådant skick att hon inte kan genomföra förlossningen utan förberedande förlossningsvård, bör man också ge en sådan förlossningsvård. Jag håller med Eva Zetterberg om att det däremot är ett problem med det som vi normalt menar med förberedande mödrahälsovård, dvs. att de blivande mammorna börjar att besöka mödrahälsovården mycket tidigt i graviditeten. Detta kan då inte anses som landstingets uppgift, eftersom det inte handlar om akut vård utan om förberedande vård. Jag är på det klara med att detta är en svår gränsdragning. Ett annat svårt gränsdragningsfall är när man påbörjar en akut förberedande förlossningsförberedande vård. Då måste man besöka sjukhuset flera gånger. Är man då en gömd flykting innebär detta naturligtvis att man måste bli synlig för att kunna komma till sjukvården. Personalen är då i och för sig inte skyldig att anmäla detta, men det är klart att det innebär en synlighet. Bakgrunden är naturligtvis att det finns personer som håller sig gömda. Det är inte så enkelt att skriva regler för hur man skall hantera sådana situationer där personer egentligen inte har rätt att vistas i Sverige.
Fru talman! Nej, det är sannolikt inte enkelt, Ingela Thalén. Det är väldigt svåra situationer som personal och framför allt flyktingar befinner sig i. Det är av stor betydelse att kvinnor får gå på förberedande mödrahälsovård för att man skall kunna undvika de stora problem som ibland kan uppstå vid förlossning. Det är landstingets skyldighet att erbjuda den sjukvård som man kan ställa upp med. Det är definitivt ett problem att det i vissa fall har varit kostnaden som har varit det avgörande. Det finns konkreta exempel på hur kvinnor har vänt sig till sjukhus och blivit upplysta om att de då har varit tvungna att betala 1 600 kronor för ett läkarbesök och Detta medför att de enskilda personerna hamnar i en oerhört svår situation. Man kan i och för sig se till det juridiska dilemmat, att dessa personer inte har rätt att vistas i landet. Men det moraliska dilemmat för personalen är väldigt uppenbart liksom den hälsorisk som personerna utsätts för på grund av utebliven behandling. Eller hur?
Fru talman! Vad Eva Zetterberg nu gör är att hon vidgar begreppet akut vård till att omfatta hälsovård i vid mening. Jag anser att man enligt 4 § i hälso och sjukvårdslagen skall ge akut vård. Jag sträcker mig ganska långt när jag säger att till akut vård skall man också kunna räkna sådan förberedande förlossningsvård som innebär att det går att genomföra en förlossning utan risk för mor och barn. Men det är inte detsamma som att man i akut vård kan föra in det som vi menar med mödrahälsovård. Då kommer man definitivt in i diskussionen om att vårdtagaren saknar uppehållstillstånd, att hon inte är asylsökande utan har fått ett avvisningsbeslut. Men enligt 4 § i hälso och sjukvårdslagen skall man ge akut vård, och det bör landstingen ge.